Fru talman! Jag skall börja med den aviserade bolagsstämman. Såvitt jag vet har ingen kallelse utgått till någon extra bolagsstämma. Det faktum att jag uttalar mitt förtroende för styrelsen - och det fortsätter jag att göra - är inte på något sätt ett ställningstagande i en tvist som pågår mellan olika instanser. Jag kan för övrigt konstatera att Stockholms tingsrätt i dag har meddelat inhibition vad gäller Konkurrensverkets beslut den 22 november. Man kan väl bara konstatera att den processen pågår. Jag menar att det är väldigt viktigt att varken regering eller riksdag går in och recenserar eller har synpunkter på den behandlingen. Det är viktigt att Posten kan redovisa en långsiktig affärsstrategi. Det är också viktigt att Posten kan redovisa sina möjligheter att fortsätta med en rikstäckande postservice.

Fru talman! När det gäller ansvaret för Konkurrensverkets olika utslag tycker jag det är centralt att vi kan slippa den långa följetongen av ärenden mellan Posten och Konkurrensverket. Har man varit uppe 15 gånger borde man inte behöva testa konkurrenslagen mera, i synnerhet eftersom utslagen är mycket rikligt motiverade. Då borde man kunna lära sig hur man skall hantera detta i likhet med nästan alla andra företag som förekommer på marknaden. Det här skapar ingen bra bild, vare sig av Posten eller av svenska staten som ägare av bolag. Jag hoppas att kommunikationsministern är beredd att försöka hjälpa till med att få en hyfsning eller en avslutning av de strider som i dag pågår. Också den andra delen hoppas jag att kommunikationsministern är beredd att medverka till, nämligen att vi får en hyfsning av debatten och slipper ett antal förlöpningar. Det är inte bra för någondera sidan, vare sig för det politiska samhället, för Posten eller för någon av deras kombattanter. Man borde kunna hålla sig till sak. För mig är det alldeles uppenbart att med en rent kostnadsrelaterad prissättning hade diskussionen kring Posten aldrig behövt uppkomma. Går man den vägen även framöver blir det en betydligt riktigare konkurrenssituation för alla aktörer på marknaden samtidigt som Posten får arbetsro, vilket är viktigt för att bolaget skall kunna klara att hantera sina icke oväsentliga problem. Den sista delen fick jag inte något riktigt svar på. Det gällde renodlandet av kärnverksamheten. Jag har väldigt svårt att förstå den informationstekniksatsning som Posten pumpar in ganska stora summor pengar i varje år. Jag kan inte se hur denna skall rimma med Postens uppgift att som statligt bolag sköta paket och brevdistribution och kassatjänster på effektivast möjliga sätt. Man skall icke ägna sig åt ett antal tämligen perifera verksamheter. Till sist vill jag ta upp det beslut som fattades av Stockholms tingsrätt i dag och som gällde vitesföreläggandet. Processen pågår för fullt, och såvitt jag förstår kommer den att hålla på även efter jul. Jag tycker att det är bra att frågan prövas noggrant och sakligt. Det behövs självfallet prejudikat inom konkurrensrätten. Men det behövs också klarhet och raka spelregler på postmarknaden, både för postens skull och för dess konkurrenter på marknaden.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag delar Per Westerbergs uppfattning i ett avseende. Också jag tror att det är viktigt med arbetsro för Posten. Mitt bidrag till detta är att jag för min del tänker hyfsa debatten i min egenskap av kommunikationsminister och genom Kommunikationsdepartementet som ägare av Posten. Jag tänker låta de pågående processerna fortsätta utan inblandning av oss politiker.
Fru talman! Låt mig då bara uttrycka den förhoppningen att vi slipper se fler processer mellan Konkurrensverket och Posten AB - detta är ju ändå ett svenskt rekord. Därmed kan vi kanske avföra detta utomordentligt besvärliga och trista kapitel i Postens historia. Jag delar uppfattningen om att debatten skall vara saklig och korrekt. Men det är också viktigt att man har tillgång till fakta. Jag tycker att Posten frivilligt kunde ha lämnat ut en del sakuppgifter, bl.a. till sådana berörda tillsynsmyndigheter som riksdagen. Därmed hade vi sluppit stora delar av den debatten.

Fru talman! Eva Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ändra attityderna till idrott och motion och stimulera främst barns och ungas idrottande. Jag vill först framhålla att jag delar Eva Johanssons syn på riskerna för en försämrad folkhälsa. Trots att vi ofta ges bilden av att det nu för tiden motioneras mer än förr så finns det tydliga tecken på att folkhälsan försämras. Den främsta förklaringen till detta är sannolikt att den vardagliga motionen minskar. Vi åker mer bil och sitter mer stilla än vad som gjordes tidigare. För barn och ungdomar har det utökade TV utbudet i kombination med stillasittande fritidssysselsättningar gjort situationen särskilt bekymmersam. Samtidigt vet jag att idrottsrörelsen är aktiv och ständigt arbetar med att finna nya former för att rekrytera ungdomar. Problemen finns dock i den grupp som inte intresserar sig för idrott eller som inte vill delta i den organiserade idrottsverksamheten. Det är därför viktigt att skolan inom de nu gällande timplanerna utnyttjar möjligheterna för eleverna att få tillräcklig fysisk aktivitet. På många skolor förekommer det ett intressant samarbete mellan idrottslärare och andra lärare för att utveckla och stärka betydelsen av goda motions och kostvanor samt inspirera till regelbunden fysisk aktivitet både inom skolan och utanför skolan. Jag är också väl medveten om att många skolor i landet minimerar undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Regeringen ser detta som ett stort problem. Jag skulle därför vilja uppmana Svenska skolidrottsförbundet att tillsammans med skolan ta initiativ till olika typer av projekt som syftar till att förbättra barns och ungdomars hälsa. Regeringen har, delvis med hänvisning till den problembild som jag inledningsvis beskrev, beslutat att tillkalla en parlamentarisk kommitté för att se över det statliga stödet till idrotten. En utgångspunkt för kommitténs arbete är idrottens stora betydelse för folkhälsan samt vikten av att det statliga stödet utformas så att fler kan delta i idrottslig verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. Arbetet skall också utgå från att statens stöd huvudsakligen bör utformas så att det bland medborgarna bidrar till att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet i syfte att uppnå en god folkhälsa. Av särskild vikt är att stimulera en vital ungdomsidrott bedriven på demokratisk grund. Det är min förhoppning att kommitténs förslag skall bidra till att de problem som Eva Johansson har pekat på minskar.
Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag är glad över den positiva grundton som finns där. Det har under senare tid kommit många rapporter som visar på stora förändringar i motionsvanorna. Det är inte så konstigt eftersom vår livshållning över huvud taget har förändrats mycket. Det konstiga är att förändringarna tycks ske till det sämre. Vi gör allt sämre val. Vi har aldrig någonsin haft så mycket samlad kunskap om kroppen och hälsan. Vi har aldrig haft så mycket fritid och så många positiva valmöjligheter. Ändå verkar det som att alltfler inte utnyttjar detta på ett klokt sätt. Det konstateras i flera undersökningar att klyftorna växer på ett mycket olyckligt sätt. Detta kommer att få effekter långt in i framtiden. Folkhälsan kommer långsiktigt att bli sämre. Framför allt barn och ungdomar - men givetvis också vuxna - förlorar redan i dag många möjligheter till en kul och spännande fritid. Vad vi behöver göra är att med de resurser som finns stimulera till bättre val. Detta måste grundläggas tidigt, precis som idrottsministern säger. Skolan är naturligtvis oerhört viktig. Det är viktigt att vi använder de resurser som skolan har för att grundlägga goda motionsvanor. Men också idrottsrörelsen är viktig. Idrottsministern nämnde Skolidrottsförbundet i det sammanhanget. Som ordförande kan jag lova att vi gör vad vi kan för att medverka till att unga människor tidigt kommer i kontakt med god motion och en bra idrottsverksamhet. Också idrottsrörelsen förändras, både på gott och på ont. För de allra flesta innebär idrottandet glädje och spänning. Det innehåller många positiva saker. Men det finns också en annan sida med utslagning, med tidig och ensidig hårdträning för små barn som ger skador och med större och större kostnader för den enskilde, kostnader som ibland tvingar unga människor att avstå från att utöva en idrottsgren som de egentligen är intresserade av. Det är de goda effekterna som vi vill ha ut. Detta är också i hög grad motivet för att staten, kommuner och landsting stöder idrotten. Min fråga till idrottsministern blir: Går det att förtydliga motiven för det statliga stödet till idrotten så att det i ännu högre grad riktas in på stimulering av barns och ungdomars grundläggande vanor när det gäller idrott? Jag håller med om att det är viktigt att intresset väcks tidigt. De vanor som man har med sig från barndomen tenderar man att hålla fast vid i det vuxna livet. Det vore bra med en tydlighet här, inte minst just nu när idrottsrörelsen är i full gång med att diskutera de framtida fördelningsprinciperna i fråga om de pengar som idrottsrörelsen förfogar över. Det är ju inte bara pengar från samhället utan också pengar från andra håll. Det finns anledning att förse just det statliga stödet med ett mycket tydligt motiv till att det ges, till vägledning när idrottsrörelsen skall ta ställning till hur det skall användas.
Fru talman! Det är klart att vi kan styra mer när det gäller hur pengarna används, genom att formulera målen i regleringsbreven till idrotten. Vi har bl.a. väldigt hårt riktat in oss på att dela upp bidraget från staten, som är knappt en halv miljard, på LOK-stöd, dvs. lokala aktivitetsstöd, som går mycket till barn och ungdomar. Det är en mindre summa än hälften av helheten, så det är inte så mycket pengar. Man kan naturligtvis styra upp det ytterligare och ange målsättningar. Men det finns en hel del som just siktar till att idrotten skall vara till för alla. Det innebär att vi har destinerat mycket pengar just till de lokala aktiviteterna, som syftar till att nå fram till barn och ungdomar. Vi har också när vi har genomfört de besparingar som vi har tagit upp i den här budgeten sparat mindre på LOK-stödet än på den andra delen av stödet till idrotten. Den idrottspolitiska utredningen måste titta på det här, som är en av de stora frågorna. Där skall man undersöka hur vi bättre kan åstadkomma möjligheter att nå fram till de unga människor som inte på andra vägar kommer i kontakt med idrottsrörelsen, som inte lär sig motionera och som inte heller har någon som bättre kan få dem att förstå vikten av en riktig kost och en bra motion, dvs. vad det kan innebära för det egna välbefinnandet. Jag tycker att det är mycket viktigt att peka på just det. Det finns naturligtvis skolor där det fungerar väldigt bra och skolor där det fungerar dåligt, som jag sade i min inledning. Jag funderar bara litet grand på Eva Johanssons egen verksamhet, eftersom hon är en idrottsintresserad och idrottsengagerad person, och om man skulle kunna göra någonting i projektform via Skolidrottsförbundet.

Det är en intressant tanke, som vi skulle kunna utveckla, kanske inte här i dag men inom den närmaste tiden.
Fru talman! Det är inget tvivel om att det är en sådan verksamhet som hela idrottsrörelsen bör ägna sig åt, att få med unga människor som inte självmant söker sig till idrotten. Det är också ett eget intresse från idrottsrörelsen. Jag tror säkert att en sådan verksamhet som Skolidrottsförbundet bedriver, som i mycket hög grad är en breddverksamhet och som inte är så inriktad på att få fram så många OS-medaljörer som verksamheten i en del andra förbund är, passar alldeles utmärkt väl in här. Vi deltar redan i dag i en hel del sådan verksamhet, och jag lovar att jag skall ta med mig den här idén från idrottsministern tillbaka dit. Jag är säker på att man kommer att ställa upp. Jag sade i min inledning att idrottsrörelsen har förändrats mycket. En av de förändringar som vi kan se och som vi måste förhålla oss till på ett eller annat sätt är att några få starka arenaidrotter utvecklas mer och mer till elitidrotter som andra människor tittar på. Det är inte tu tal om att de har ett mycket stort underhållningsvärde, men de kanske inte i samma höga grad stimulerar till ett eget idrottande och eget motionerande. Då kanske man i stället motverkar den livsstilsförändring som vi som är aktivt engagerade i de här frågorna skulle vilja få. Vi kan också se, som jag sade förut, att barn och ungdomar gärna bjuds in att vara med, men det ställs ganska snabbt krav på att de skall prestera, att de skall nå de resultat som det var tänkt att de skulle nå. Om de inte klarar det försvinner dessa unga människor ut ur verksamheten. Det är just de ungdomar som bäst skulle behöva vara med i en gemenskap och få tillfälle att idrotta på sina villkor - alla kan inte bli världsmästare. Det ställs krav på utrustning, träningsintensitet och ofta koncentration till bara en idrott, vilket gör att unga människor alldeles för tidigt tröttnar på idrotten och inte får den stimulans som idrotten kan ge dem. Jag tycker att det här är någonting som vi gemensamt skall jobba med. Jag är väldigt glad över att Idrottsutredningen har kommit till och att direktiven till den är tydliga, dvs. att målsättningen om att idrotten skall vara för alla människor står fast. Jag hoppas också att utredningen skall ägna mycken tid och kraft åt att fundera över hur vi tidigt skall stimulera unga människor till goda motionsvanor. Jag tror att det inte bara ger en bättre folkhälsa på sikt utan också ger unga människor en roligare och mer spännande fritid, så att de orkar klara av det som är deras huvudsakliga arbete, nämligen att lära sig. Det handlar både om idrotten i skolan, som skall utvecklas, och om den frivilliga delen, som sker helt och hållet på fritid. Det är viktigt att se idrotten inte bara som en försäkring mot ohälsa i framtiden, utan i allra högsta grad som någonting som är nyttigt här och nu. Därför är Idrottsutredningen välkommen. Tack för den!
Fru talman! Vi kanske inte behöver ta upp så mycket mer tid. Jag tror att Eva Johansson och jag är överens om det mesta när det gäller synen på idrotten och även känner ganska väl till vilka det är som inte nås av idrotten och som inte heller nås av en god information om kostvanor. Det är ofta samma människor som har minst studievana föräldrar och som kanske i andra avseenden är mindre gynnade i det svenska samhället, där förutsättningarna för ett gott liv kanske inte är lika bra som för vissa andra grupper, som är med från början i idrottsverksamheten. Man ser väldigt tydligt att det finns ett slags klassfråga i just det här. Det är mot den bakgrunden som det är så viktigt att stryka under att den idrottspolitiska utredningen som en av sina absolut viktigaste uppgifter har själva den övergripande tanken om idrott åt alla. Vi lever ju i en ny tid, med nya förutsättningar, med mängder av TV-kanaler, med ett enormt utbud och med en ökad kommersialisering. Vi har EU-perspektivet; vad kommer det att innebära på sikt för svensk idrott, som folkrörelse betraktad? Dessutom har vi en viss ekonomisk resursknapphet. Man skulle önska att vi hade bättre förutsättningar att ge mer pengar till den här typen av verksamhet, just i syfte att nå fram till de unga människor som vi i dag inte får tag i. De undersökningar som görs visar att vi inte får tag i dem. Jag skulle gärna se att man på sikt kan gå in i skolan - det är en målsättning från vår sida - och öka antalet timmar för idrott och hälsa och den här typen av motions och kostvanor, för att på sikt kunna rätta till folkhälsoproblemet, som kommer att förvärras ytterligare om vi inte gör någonting. Vi kommer inte att bli mer lättrörliga, utan vi kommer snarare att fastna mer i teknikens labyrinter. På det sättet kommer vi att kunna låta bli att röra oss men ändå kunna flytta oss bekvämt mellan två punkter. Samtidigt kan vi njuta av massor av idrott via en stor mängd TV kanaler. Man kan sitta still och idrotta, och det kanske inte var avsikten.
Fru talman! Idrottsministern lägger nu ett viktigt perspektiv på den här frågan, och det är ett klassperspektiv. Det finns ett sådant; det är stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Jag skulle till sist bara vilja stryka under hur viktigt det är att den idrottspolitiska utredningen också tittar på hur skillnaden mellan svenska ungdomar som är födda och uppvuxna här och invandrarungdomar skall kunna utjämnas. Idrotten är ju till sin karaktär internationell, och man kan sparka fotboll oavsett varifrån i världen man kommer och även om man inte kan svenska. Det är någonting som vi borde utnyttja. Jag antar att detta är ytterst intressant även i idrottsministerns andra roll. Det är bara ett medskick till sist.
Fru talman! Jag vill gärna understryka det som Eva Johansson sade sist, nämligen idrottsrörelsens medverkan i integrationsprocessen i det svenska samhället. Det är också en av pinnarna i direktiven till den idrottspolitiska utredning att se på vilket sätt vi gemensamt, samhälle och idrottsrörelse, skulle kunna öka insatserna för integrationen. På samma sätt är jämställdhetsperspektivet mellan könen viktigt. Man kan kanske börja använda uttrycket etnisk jämställdhet. Det är också väsentligt i de här avseendena. Jag tror att vi har dessa dubbla funktioner att se jämställdhetsarbetet både i ett könsperspektiv och i ett etniskt perspektiv. Där har idrotten en mycket stor roll att spela. Det gäller att hitta en samverkansform för att kanalisera pengar via idrottsrörelsen på ett sådant sätt att vi främjar den här utvecklingen som vi tycker är så väsentlig.

Fru talman! Dagens första skattebetänkande handlar om ändringar i lagen om aviseringsregister. Den viktiga skillnaden mellan det moderata ställningstagandet och majoritetens är att vi moderater anser att vissa mottagare av folkbokföringsuppgifter inte automatiskt skall få tillgång till uppgifter avseende samtliga personer i aviseringsregistret, oavsett om de förekommer i mottagarens register eller inte. När det gäller att hantera personuppgifter är det viktigt att ta varje tillfälle att begränsa åtkomsten av sådana uppgifter så att dessa inte riskerar att åsidosätta den personliga integriteten. Riksdagen har ett sådant tillfälle nu genom att rösta för reservation nr 1, som jag härmed, fru talman, yrkar bifall till. Samma grundtanke ligger bakom vårt ställningstagande när det gäller terminalåtkomst för vissa myndigheter. Vid den avvägning som alltid måste göras mellan myndighetsnyttan och den enskildes integritet är det viktigt att i största möjliga utsträckning låta den enskildes rätt få företräde. I det fall som avser detta betänkande har vi därför kommit till en annan slutsats än utskottsmajoriteten, till förmån för den enskilde.

Fru talman! Tillgängligheten för individuella uppgifter i olika dataregister är en balansgång mellan å ena sidan olika myndigheters berättigade behov av åtkomst till dessa uppgifter och å andra sidan den enskilde individens integritet. Det förslag till bruttoavisering som nu är aktuellt anser vi i Centerpartiet vara ett allvarligt avsteg från den nu gällande ordningen och från en rimlig balans mellan de intressen som jag inledningsvis berörde. även för personer som inte ens förekommer i mottagarens register och som heller inte efterfrågats av den aktuella myndigheten. Jag ber därför att få instämma i redan lagt yrkande om bifall till reservation 1, som i sin tur innebär avslag på propositionen. Vi vänder oss också mot terminalåtkomst till aviseringsregistret på det sätt som regeringen föreslagit. Vi anser att även detta förslag överskrider gränsen för rimlig balans mellan myndighets behov av uppgifter och individens integritet. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till reservation 2. Sammantaget belyser detta behovet av en ny datalag där i ett sammanhang övervägs hur dessa besvärliga avvägningar i framtiden skall hanteras. Jag ber att få yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! För ett år sedan diskuteras i riksdagen det centrala lägenhetsregister som nu finns. Regeringen återkommer nu till riksdagen med ett förslag till ändring i detta register. Med det har vi fått rätt i våra tankar om att regeringen saknar en genomtänkt strategi för hur man vill värna medborgarnas integritet. Gång på gång återkommer man till riksdagen med förslag som vi menar inskränker och inkräktar på integriteten. För ett år sedan sade jag i talarstolen att inrättandet av ett centralt lägenhetsregister strider mot Folkpartiet liberalernas grundtankar om balans mellan samhällets legitima behov och den enskildes behov av integritet. Med det vill jag också ha sagt att vi generellt inte är motståndare till personbunden information om den enskilde. Vi anser att ett modernt samhälle har legitima behov av sådan information. Men dessa legitima samhällsbehov måste balanseras av en uttrycklig och i praktiken visad respekt för den enskilde medborgarens integritet. Det tidigare förslaget följt av detta visar inte denna tydliga respekt. Därmed har vi avvisat förslaget. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 Jag har sympatier för Rolf Kenneryds påpekande att det faktiskt är bråttom med den nya datalagen. Men eftersom mina kolleger i skatteutskottet inte har visat det får jag beteckna detta som en personligt visad sympati.

Fru talman! Jag var ganska kortfattad i min inledning, och jag skall vara kortfattad i min fråga: Företräder Socialdemokraterna i första hand myndighetsnyttan eller den enskildes rätt att få personuppgifter behandlade med respekt för integritet?

Fru talman! Avslutningsvis konstaterar att jag företrädaren för Socialdemokraterna i utskottet väljer att helgardera sig här genom att säga både-och. I vissa fall får man i sådana här sammanhang välja. Vi har i det här fallet valt respekten för den enskildes integritet.

Fru talman! Skillnaden mellan det gamla aviseringssystemet och detta är att det nu finns också ett lägenhetsregister med uppgifter som är sökbara och som i vissa fall även kan utlämnas. Det är den stora skillnaden i uppfattningen om vad som är integritetskränkande eller inte. Lägenhetsregistret ger en möjlighet till en noggrann kartläggning av medborgarnas boende utan att medborgarna har tillfrågats om detta. Det ger också underlag till olika undersökningar och forskning som visserligen kan hänföras till samhällsplanering i stort men som faktiskt ändå inte är direkta forskningsuppgifter. I och med att det nu införts en ny SIS-standard, som gjort en lägenhet sökbar, har möjligheterna till integritetsintrång har ökat. När man jämför detta med det gamla aviseringsbandet är det faktiskt fråga om två helt olika saker. Datainspektionen var ju emot att man över huvud taget införde aviseringsregistret och lägenhetsregistret. Att man sedan till nöds har accepterat bruttoavisering med de inskränkningar som har gjorts är en sak, men för ett år sedan var man emot hela tanken. Detta är fortfarande ett mycket tungt vägande skäl. Avslutningsvis är inte den fråga som ställts godtagbart besvarad. Vems parti tar socialdemokraterna när det gäller integritet?

Fru talman! Känslan av intrång i integriteten är ju oerhört personlig. Som jag många gånger tidigare har sagt här i kammaren måste man ta hänsyn till den mest känslige. Det interitetskränkande inslaget i lägenhetsregistrering är ju att lägenhetens beteckning som skall föras till adressen blir sökbar, och den anger vem som bor ihop med vem osv. Det är den delen som är integritetskränkande.

Fru talman! När det gäller proposition nr 227 om beskattning av sjömän är vi moderater inte emot att sjömansskattelagen upphävs och att beskattningen av sjömän som är bosatta i Sverige skall ske enligt reglerna i kommunalskattelagen och i lagen om statlig inkomstskatt. Vi delar däremot inte regeringens och utskottets uppfattning att förslaget ger ett neutralt utfall för sjömännen och redarna. Även med den nivå för sjöinkomstavdraget och skattereduktionen som föreslås i motion Sk1 kommer förslaget att leda till en högre skattebelastning för sjömännen. Arbetsgivarna kommer också att drabbas av en högre arbetsgivaravgift. Det är olyckligt att förslaget medför en skattehöjning för branschen. Effekten blir sannolikt kompensationskrav från sjömännen, vilket kan leda till att konkurrensförmågan försämras och att jobben därmed är i fara. Vi moderater kan därför inte acceptera regeringens förslag. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag som skapar den neutralitet som vi eftersträvar. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 1 under mom. 1 och avslag på förslagen i proposition

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 3 om en utvärdering av den förändrade skattemodellen för sjömansskatt. Kristdemokraterna står naturligtvis också bakom reservation nr 2. Fru talman! Så är det då dags för sjömännen att skattemässigt gå i land för att åtnjuta det av regeringen kallade landskattesystemet, ett system som baseras på den service som samhället erbjuder oss som varje dag och natt bor och arbetar i landet. Det har sedan länge varit en nedsatt skatt för sjömän som inte fullt ut kan utnyttja de landbaserade faciliteterna. Nu skall sjömännen omfattas av samma skattesystem som vi övriga. Regeringen har sockrat övergången med ett särskilt sjöinkomstavdrag och en särskild skattereduktion för att allt skall vara lugnt. Personligen är jag alldeles övertygad om att regeringen successivt kommer att reducera dessa avdrag och därmed också öka skatten för sjömännen. Jag vill betona för socialdemokraterna och Centern att det är ett mycket tufft jobb att ligga ute till sjöss i dagar och veckor för att fiska kolja och räkor till er lunchmeny. Det är så tufft att det väl motiverar en klar skattefördel. En sådan här stor förändring som regeringen föreslår kan lätt leda till oönskade effekter för vissa grupper av sjömännen. Därför begär vi kristdemokrater att regeringen noggrant följer utvecklingen på området och vid behov vidtar de åtgärder som är erforderliga. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! I det betänkande som vi nu har att ta ställning till föreslås att sjömansskattelagen talet. Våra grannländer Finland, Norge och Danmark har redan avskaffat sjömansskattesystemet, och därmed finns det inte skäl att i den nordiska gemenskapens intresse behålla sjömansskatten. Även andra skäl talar för att den nu föreslagna förändringen genomförs. Det råder stor enighet om förslagen i betänkandet. Endast moderaterna har yrkande om avslag - och detta trots att vi under utskottsbehandlingen kraftigt har justerat upp nivåerna för sjöinkomstavdraget och den särskilda skattereduktionen. Man är således inte nöjd utan som vanligt vill moderaterna gå ännu längre när det gäller skattesänkningar. Enligt våra beräkningar är de i betänkandet föreslagna nivåerna väl avvägda och så utformade att sjöfolket som grupp ej missgynnas. Kristdemokraterna har i sin reservation pläderat för att krigsrisktilläggen ej skall beskattas. I samband med skattereformen fastslog vi att alla typer av arbetsinkomster bör beskattas lika, och det gäller även olika risktillägg. Att skatt skall i lag bestämmas lägger också hinder i vägen för en ordning där regeringen beslutar om skattefrihet i vissa fall. Folkpartiets farhågor, att det skulle vara omöjligt för de mindre rederierna att tillämpa ändringarna i uppbördssystemet, vill jag beteckna som starkt överdrivna. Redan i dag har man att göra vissa redovisningar och inbetalningar med jämna mellanrum. Även ny teknik, där man genom användande av telekommunikation kan beordra betalningar, borde kunna användas och därmed underlätta förfarandet med betalningar i rätt tid.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

Fru talman! Det förhåller sig inte på det sätt som Sverre Palm framställer det. Vad vi moderater inte vill vara med om är att höja skatten för sjömännen, utan vi vill ha en neutral beskattning. Det tycker jag borde ha framkommit, både i utskottet och här i mitt anförande.
Fru talman! Som jag sade i anförandet har vi räknat om sjömansavdraget och den särskilda skattereduktionen. Det som vi har kommit fram till ligger så nära sanningen som man kan komma, nämligen en neutralitet mellan det gamla och det nya systemet. Vi har faktiskt också, som kristdemokraterna har tagit upp, gjort en skrivning om en utvärdering. Det är klart att det blir skillnader i skatteuttaget när sjömännen går över till landinkomst. Den som bor i Täby har en kommunskatt på 26:51 kr, medan den som bor i Strömstad har en kommunskatt på 34:73 kr. Uträkningen bygger ju på den genomsnittliga skatten för att vi skall komma så nära neutralitet som möjligt.
Fru talman! Det var intressant att Sverre Palm tog upp de olika beskattningarna. Det har också Maskinbefälsförbundet gjort. De har skickat skrivningar både till mig och, tror jag, till Sverre Palme. Där har man räknat med 31,65 % som genomsnittlig skatt. Men likväl, Sverre Palm, innebär detta att dessa sjömän får en skattehöjning på ca 4 000 kr per år, vilket vi inte kan acceptera.
Fru talman! Den siffran känner jag inte igen, i alla fall inte från den omräkning som skedde i utskottsbehandlingen, då vi höjde sjöinkomstavdraget kraftigt. Men det är skillnad mellan den rättvisa som Jan-Olof Franzén och Moderaterna kämpar för och den som vi socialdemokrater står för. Vi tycker att det är rätt och rättvist att den som har det litet bättre, i det här fallet den som har högre lön, får vara med och betala litet mer än den som den lägsta lönen. Detta gäller i alla sammanhang, inte bara för sjömännen.
Fru talman! Sverre Palm har också i tidigare sammanhang talat om solidaritet och om att vara solidarisk. Men jag tycker inte att detta är solidariskt. Sverre Palm är med på en rejäl skattehöjning för sjömännen, de vanliga sjömännen som ligger på 14 000 18 000 kr i månadsinkomst. Detta kan vi moderater inte acceptera, vilket jag också har sagt tidigare. Säg som sanningen är, Sverre Palm, att ni inom Socialdemokraterna är för att ordentligt höja skatterna!
Fru talman! Som jag tidigare har sagt har inte vi kunnat komma fram till de nivåerna när vi har gjort avstämningen. Vi har verkligen gått igenom detta och har fått underlag från flera olika kommuner, som vi har använt när vi har räknat fram den nivå som vi har kommit fram till.

Fru talman! Nu är det dags igen. Riksdagen skall besluta om ändringar i beskattningen av utländska kapitalförsäkringar. Senast vi debatterade detta i riksdagen var för ganska exakt ett år sedan. Då infördes förmögenhetsbeskattning av de utländska kapitalförsäkringarna. Vi kritiserade då liksom tidigare den särskilda premieskatten och hävdade att den stred mot EG-rätten. Det ligger nu ett ärende i EG-domstolen, och utgången av den processen kommer sannolikt att visa att vi har rätt. Nu har regeringen sent omsider tagit intryck av våra argument och föreslår i en proposition att premieskatten skall avvecklas. Bättre sent än aldrig, heter det. Vi moderater tycker givetvis att det är bra att en så illa genomtänkt skatt försvinner. Jag hoppas att Finansdepartementet får tid att inte bara läsa alla våra förslag på andra skatteområden utan också att ta till sig argumenten. I så fall, fru talman, kan vi hoppas på en positiv återställarpolitik i framtiden. Tyvärr finns det väl inte så stort hopp om ett sådant omtänkande hos vare sig regeringen eller riksdagsmajoriteten. Även om vi applåderar regeringens förslag att slopa premieskatten, kan vi inte ställa upp på konstruktionen med en avkastningsskatt. I regeringen verkar man också vara medveten om att även denna skatt är diskutabel ur många synvinklar, men man känner sig pressad att hitta på någonting. Varför är man pressad? Jo, eftersom de svenska kapitalförsäkringarna beskattas både avkastningsmässigt och förmögenhetsmässigt, skulle det naturligtvis vara omoraliskt om svenska medborgare kunde dra nytta av rörligheten på kapitalmarknaden och skaffa sig utländska försäkringar, som är lågt beskattade eller helt skattebefriade. Rätt, säger vän av ordning, detta måste stoppas! Men borde man inte i stället sätta sig ned och fundera över hur det kommer sig att det oftast är så mycket förmånligare att spara i pensions och kapitalförsäkringar utomlands? Varför har vi i Sverige ett så avvikande beskattningssystem när det gäller långsiktigt sparande? Det är en relevant fråga som jag hittills inte har fått något svar på. Men svaret kommer kanske i dag i Björn Ericsons anförande. Vi får se. Långsiktigt sparande för att skapa en trygg ålderdom är förmodligen det i särklass mest nyttiga sparandet ur samhällets synvinkel. Jag vet att socialdemokrater inte tycker om att medborgarna själva vill förstärka det alltmer ihåliga offentliga pensionssystemet. Det tycks stöta många att en del medborgare avstår från konsumtion i dag för att få ett bättre skydd och en bättre standard på gamla dar. Vi moderater tycker däremot att det är bra. Det skapar självständiga människor, som inte enbart blir beroende av politikers beslut. Det långsiktiga inhemska sparandet stärker landets samhällsekonomiska balans. Därför var också försäkringssparandet tidigare skattemässigt gynnat, vilket det som bekant inte längre är. Det var fråga om en medveten politisk handling. Svenska pensionssparare har ännu inte glömt den s.k. engångsskatten på pensionsförsäkringar 1986. Dagens förslag om en avkastningsskatt kan jämföras med Berlinmuren. Det är en hårdragning, medger jag. Men syftet är detsamma: Låt oss bygga upp tillräckligt starka hinder, så att inte det förhatliga utlandet lockar till sig pengar, som vi vill kunna beskatta i I vår reservation har vi understrukit att det är fel att införa en avkastningsskatt. Den rätta vägen är i stället att harmonisera de svenska kapital och förmögenhetsskatterna med omvärldens. Därigenom blir det en verklig konkurrens mellan olika länders försäkringsbolag, som i sin tur resulterar i bättre villkor för de svenska medborgarna. Dessutom skulle det innebära att de svenska försäkringsbolagen skulle få en större hemmamarknad och därmed kunna bli ännu mer framgångsrika i sin export av försäkringstjänster. Det är mycket litet uppmärksammat att den svenska exporten av tjänster växer, och att några av de största försäkringsbolagen är framgångsrika både i Europa och i andra delar av världen. Men en bra, konkurrensintensiv hemmamarknad är mycket viktig om man uthålligt skall vara framgångsrik på exportmarknaden. Jämför med två framgångsrika tjänsteföretag: IKEA och Hennes & Mauritz! Båda utvecklades först hemmavid men har nu vuxit ut mycket kraftigt utomlands. Samma regler gäller för Skandia, Trygg-Hansa, Wasa, Folksam och de andra försäkringsbolagen. Nu tvingas de konkurrera med utländska bolag som har gynnsammare hemmaförhållanden och som därmed alltså har en kraftig fördel. Avkastningsskatten kan till en del kännas som ett hinder, men det är inget oöverstigligt hinder. Det finns många länder att placera sitt sparande i utan att svenska skattemyndigheter har en chans att följa det och få upplysningar. Det kommer i sin tur att innebära två saker. För det första kommer det att innebära att de som har råd att anlita internationella skatteexperter kan få mycket lägre skatteavbränningar än andra medborgare. För det andra kommer det att innebära att det blir ännu mer frestande för många småsparare att lyssna till de förföriska locktonerna från mer eller mindre seriösa brevlådeföretag. Risken att bli grundlurad är stor. Det borde därför vara ett allmänintresse att se till att det svenska utbudet är så bra att småspararna inte lockas att nappa på de fantastiska erbjudandena. Det kan riksdagen lätt åstadkomma genom att sänka avkastningsskatten på svenska kapitalförsäkringar till Det är genom att vi närmar oss omgivningens skattenivåer som vi kan behålla skatteunderlaget i Sverige. När det gäller försäkringssparandet måste vi tänka på precis samma sätt som vi gjorde när vi sänkte skatten på öl häromveckan. Det är viktigt att inte urholka skatteunderlaget helt. Fru talman! Vi har i vår motion med glädje accepterat att premieskatterna avskaffas. Men vi har motsatt oss att en ny avkastningsskatt införs, och vi yrkar dessutom avslag i fråga om det sätt på vilket denna skatt skall beräknas. Dessutom vill vi att riksdagen meddelar regeringen att den tycker att förmögenhetsskatten skall avskaffas, och att målet bör vara att uppnå konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska försäkringsbolag. Jag yrkar således bifall till vår reservation.

Fru talman!

Till betänkandet är, som vi har hört, fogat en reservation från Moderaterna. I denna påpekar man bl.a. behovet av långsiktiga och stabila spelregler samtidigt som man uttrycker uppskattning över att regeringen nu kommer med ett förslag om att upphöra med premieskatten. Vidare hävdas i reservationen att kokurrensneutraliteten riskerar att äventyras. Fru talman! Syftet med förslaget, och jag vill gärna understryka det, är att uppnå en likvärdig beskattning mellan försäkringssparande och annat hushållssparande och mellan försäkringssparande i inhemska och utländska institut. Övergången från premieskatt till avkastningsskatt även för utländska kapitalförsäkringar har utarbetats för att beskattningen skall bli så likformig som möjligt samtidigt som en robust och administrativt hanterbar ordning eftersträvas. Jag vill också påpeka att målsättningen har varit att hitta regler som inte leder till en faktisk internationell dubbelbeskattning av sparandet. Utskottsmajoriteten vill därför understryka att det, inte minst på försäkringsområdet, i hög grad är angeläget med enhetliga, likformiga och stabila regler som också stämmer med EG-rättens likabehandlingsregler. I utskottet finns också en bred enighet om att de utländska försäkringarna bör inlemmas i den avkastningsskatt som gäller för inhemska försäkringar - under förutsättning att det kan ske på godtagbart sätt med en årlig skattskyldighet för innehavarna av dessa försäkringar. Utskottet menar att regeringens förslag tillgodoser de här angivna kraven. Fru talman! Beträffande de schabloner som förelås för inkomstberäkning, konstaterar utskottet att den schablon som gäller avkastningsskatten i fråga om detta kapital redan är knuten till den svenska statslåneräntan. Det är därför utskottsmajoriteten inte kan finna några som helst skäl att nu ompröva den gällande ordningen. Till slut, fru talman, vill jag bara yrka bifall till hemställan i betänkandet SkU4 och avslag på reservationen.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga Björn Ericson med anledning av hans anförande om han är medveten om att det i praktiken är omöjligt för skattemyndigheterna att kunna kontrollera den här skatten. Det är känt, och det har presenterats i skatteutskottet, att det finns ett antal stora utländska försäkringsbolag som har sagt att de inte kommer lämna uppgifter till svenska myndigheter om svenska medborgares innehav av försäkringar. Dessutom strider det i en del länder mot nationell lagstiftning att lämna ut sådan uppgifter. Det här gäller naturligtvis både förmögenhetsskatten och avkastningsskatten. Det leder i sin tur till det jag tog upp i mitt anförande, alltså att man får en konstig marknad med halvskumma företag eller kvalificerade skatteexperter som hjälper dem som har råd. Tycker Björn Ericson att det är en önskvärd utveckling? Jag vill också fråga Björn Ericson vad han tycker om min och Moderaternas argumentering om att vi skall försöka åstadkomma likartade villkor för de svenska försäkringsbolagen så att de kan hävda sig i konkurrensen med de internationella företagen. Slutligen skulle jag, i den här första delen av replikskiftet, vilja veta om Björn Ericson kan svara mig på frågan hur mycket den här nya skatten skulle innebära för statens finanser.
Fru talman! Beträffande Carl Erik Hedlunds första fråga vill jag säga att det just är på grund av de svårigheter som finns som den här schablonreglen införs. Det är den regel som är accepterad och som redan gäller för inhemska försäkringar med statslåneräntan som utgångspunkt. De flesta av länderna i Europa beskattar, som Carl Erik Hedlund mycket riktigt säger, inte liv och pensionsförsäkringskapital hos livbolag i den mån kapitalet är reserverat för försäkringstagarna. Det gäller också generellt för långsiktigt inhemskt pensionssparande. Men i övrigt har några länder utformat försäkringssparandet med samma utgångspunkter som vi i Sverige, dvs. att livförsäkring som inte är en ren riskprodukt är en form av sparande med ett indirekt ägande av placeringskapitalet. De här principerna har fått genomslag i Storbritannien, i Irland, i Danmark, i Belgien, i Frankrike och i viss utsträckning också i Tyskland. Det är alltså inte så stora olikheter mellan det system som nu föreslås och det som redan gäller på andra håll ute i Europa.
Fru talman! Tack för det svaret. En förutsättning för att en sådan här schablonregel skall kunna tillämpas och ge något resultat är dock att svenska skattemyndigheter är medvetna om att den svenska medborgaren har en internationell kapitalförsäkring. Om personen i fråga väljer att inte uppge det och det i praktiken är omöjligt att ta del av något försäkringsregister e.d., skapar vi en möjlighet för vissa medborgare - som i och för sig kan tyckas ha en tvivelaktig moral - att inte bli beskattade. Jag tycker att det ur allmänintressets synvinkel är fel. Jag fick inte något svar på min fråga om hemmamarknaden, dvs. om svenska försäkringsbolag skulle kunna beredas samma möjligheter att konkurrera som utländska bolag med gynnsammare bestämmelser i sina respektive länder. Jag fick heller inget svar på hur mycket det här betyder för statskassan. Vi fick här en uppräkning av andra länder - Danmark, Irland och några andra - med bestämmelser som är likartade som våra. Jag skulle kunna göra en lika lång uppräkning av länder som har bättre bestämmelser än vi. Man frågar sig: Varför skall vi följa bara de dåliga exemplen? Varför kan vi inte någon gång tänka litet fritt och öppet och konstatera att det här är en skatt som inte kommer att ge det resultat som man kan kalkylera med? Kryphålen är alldeles för stora, vilket gör att det helt enkelt blir fel. Jag skulle gärna vilja få besked från Björn Ericson om hur ni har tänkt er att täppa till dem.
Fru talman! Jag konstaterar bara att de schabloner som föreslås för inkomstberäkningen överensstämmer så långt som möjligt med vad som redan gäller. Det framhöll jag redan i min första replik. Även om man är klart medveten om att det finns svårigheter, är detta ett system som är ganska accepterat och även tillämpat på andra håll i Europa. I övrigt vill jag beträffande konkurrensneutraliteten bara säga att det för närvarande pågår ett arbete inom EU-parlamentet för att få en bredare lösning på det problem som Carl Erik Hedlund påvisar.

Fru talman! Med anledning av propositionen Taiwan en av våra viktigaste handelspartner. Även på områden som t.ex. kultur, utbildning och forskning sker ett livligt utbyte mellan Taiwan och Sverige. Ett stort utbyte av industri och handelsdelegationer äger rum liksom besök på regerings-, riksdags och myndighetsnivå. Även om formella diplomatiska relationer inte finns mellan Taiwan och Sverige, har vi högt utvecklade permanenta kontakter mellan våra länder. Det svenska exportrådets kontor i Taipei har en status på hög nivå, med en skattefrihet och en viseringsrätt som är likvärdig med diplomatiska representationers. Motsvarande uppgifter fullgörs i Sverige av Taiwans representationskontor i Stockholm, som i realiteten fungerar som vilken annan utländsk ambassad som helst.

Det finns inga formella eller praktiska skäl mot förslaget. Ett smidigt sätt att åstadkomma en likabehandling för Taiwans representationskontor i Stockholm synes vara att riksdagen beslutar att kontoret i fråga vad avser mervärdesskatt och punktskatter jämställs med utländsk beskickning. Regeringen bör skyndsamt vidta de åtgärder som behövs för att denna fråga skall lösas på ett lämpligt och bra sätt.

Fru talman! Jag står bakom den här reservationen. Genom något missförstånd har tyvärr mitt namn fallit bort från den. Vi anser från Folkpartiets sida att Taiwans representationskontor skall befrias från mervärdesskatt och punktskatter på samma sätt som utländska beskickningar. Grundargumentet för det är givetvis att Taiwan i allt utom namnet är en självständig stat och att dess handelsrepresentation i Sverige fyller alla en ambassads funktioner. Dessutom är Taiwan i kraft av sin ekonomiska betydelse och sin roll som demokratiskt föregångsland i Östasien ett land som Sverige har allt intresse av att ha utvecklade förbindelser med. Precis som det står i reservationen har vi på många områden - kultur, utbildning och forskning - ett livligt utbyte mellan Sverige och Taiwan. Vi har även ett utbyte mellan industri och handelsdelegationer samt besök på regerings-, riksdags och myndighetsnivå. Ett ställningstagande i frågan hur representationen behandlas skattemässigt innebär inte att vi anser att Taiwan nu bör erkännas som en separat stat. Däremot bör Taiwans kontor i Stockholm ges en skattemässig likabehandling med den som kommer vårt exportkontor i Taipei till del. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi, som sagt, skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter. Det handlar om ändringar av teknisk karaktär. Utskottet har ingenting att erinra. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. I propositionen föreslås vissa förändringar så vitt gäller skattefrihet som åtnjuts av internationella organisationer, utländska beskickningar och diplomater m.fl. Den grundläggande principen om att skattefrihet skall tillgodoses genom en rätt till återbetalning av skatt behålls i huvudsak oförändrad. När det gäller de aktuella subjektens förvärv av personbilar föreslås emellertid såvitt avser mervärdesskatt att skattefrihet skall utformas som ett undantag från skatteplikten. Härigenom kommer den som har rätt att förvärva en personbil inte att behöva betala någon mervärdesskatt vid förvärvet. Samtidigt föreslås att möjligheten att förvärva personbilar skattefritt via frizon eller frilager skall tas bort. länder föreslås utvidgad till att omfatta internationella organisationer i allmänhet. Slutligen föreslås i propositionen att den som hyr ut lokaler till en utländsk beskickning, ett karriärkonsulat eller en internationell organisation skall ha möjlighet att vara frivilligt skattskyldig för uthyrning. land bör dock tillämpas redan för tid från och med den 1 januari 1996. Lagförslaget rörande mervärdesskattelagen omfattar bl.a. 3 kap. 3 § i lagen. Propositionen kommer att behandlas senare i samband med proposition nr 10. Fru talman! I reservationen från Moderaterna, vilken sedermera också stöds av Folkpartiet, framhålles att det sker ett livligt utbyte mellan Taiwan och Sverige på många områden. Man vill därför att Taiwans kontor i Stockholm skall få en skattemässig favör, som en erkänt självständig stat. Fru talman! Liksom omvärlden i övrigt följer Sverige en ett-Kina-politik som innebär att vi inte erkänner Taiwan som en självständig stat. Därför kan vi inte heller ha mellanstatliga förbindelser med Taiwan. Det hindrar emellertid inte att utbytet med Taiwan på många områden är omfattande. Dessa kontakter är av icke officiell karaktär, men icke desto mindre av stor betydelse. I dagens situation utgör det det bästa stöd vi kan ge för en fortsatt positiv politisk och ekonomisk utveckling i Taiwan. När det gäller Taiwan håller alla medlemsländer i EU fast vid den s.k. ett-Kina-politiken som innebär att Taiwan inte betraktas som självständig stat och inte behandlas som en sådan. Sverige håller hårt på Wienkonventionen enligt vilken man heller inte skall ge dessa typer av skattelättnader.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om frihet från mervärdesskatt och punktskatt för diplomater och beskickningar m.fl. Men det har också med anledning av den här proposition väckts en motion som handlar om vilken status som Taiwans representationskontor i Stockholm skall åtnjuta. Jag menar att en rimlig utgångspunkt för detta ställningstagande är att man bör behandla Taiwan på samma sätt som Taiwan behandlar Sverige. Exportrådet har ett kontor i Taipei som har hög status med bl.a. skattefrihet. På samma sätt fungerar Taiwans kontor här i Stockholm i realiteten som en ambassad. Sverige har som bekant en politik som bara erkänner ett Kina, dvs. Fastlands-Kina. Men det finns faktiskt två Kina. Jag kan inte se något hinder för att Sverige i skattehänseende likställer Taiwan med andra länder som vi har kontakter med, även om regeringen inte vill erkänna Taiwan. Det handlar inte om att ha mellanstatliga förbindelser för att man ger en skattemässig likabehandling. Taiwan är ju en av våra allra viktigaste handelspartner. Flera länder i Europa ger, trots att de har en ett-Kina-politik, Taiwan en skattemässig likabehandling. Det gäller t.ex. Tyskland, Jag tycker att det är oerhört värdefullt för oss här i Sverige att stödja den demokratiska utvecklingen i Taiwan. Taiwan är faktiskt en demokrati, den första kinesstyrda demokratin som finns. De har ett demokratiskt valt parlament och en demokratiskt vald president. Jag tycker att vi bör stödja Taiwan på alla sätt. Inte minst bör vi hjälpa dem att finnas med i olika internationella organ och att också komma med i FN. Därför bör faktiskt regeringen få i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att ge Taiwans kontor här i Sverige en skattemässig likabehandling. Kristdemokraterna kommer trots vad som står i betänkandet att rösta bifall till reservationen.

Fru talman! Regeringens förslag att införa moms på utbildningstjänster har med all rätt väckt en massiv kritik från drabbade elever och ett stort antal privata utbildningsanordnare. Man kan med fog fråga sig hur ett regeringsförslag kan hamna så snett. Är svaret det gamla vanliga? Regeringen vill införa moms på den privata utbildningen för att få in högre skatter för att täcka budgetförsvagningen när det gäller regeringens momsförslag inom kultur och idrottsområdet. Är det inte fantastiskt att samma regering som talar vitt och brett om betydelsen av ökad utbildning för att kunna bemästra arbetslösheten lägger nya skattebördor på enskilda människor som vill skaffa sig ökad kompetens genom utbildning. Var finns logiken i det här förslaget? För att nå sitt syfte med en ökad skattebelastning uttalar regeringen på sitt försåtliga sätt att enligt fast praxis i EG-domstolen gäller att de i direktivet angivna undantagen från den generella skatteplikten skall tolkas snävt. Då regeringen inte visar något exempel på vad en s.k. fast praxis kan betyda är det ett anmärkningsvärt uttalande från regeringens sida. Det strider enligt min mening mot den självklara principen att det är svenska folket som själva genom sitt parlament skall avgöra beskattningens utformning. Regeringen döljer sig bakom EG-rätten för att lindra kritiken mot den medvetna skattehöjningen på den privata utbildningen. Den röd-gröna majoriteten har i utskottet fått böja sig för den viktiga principen att nationen Sverige bestämmer mervärdesbeskattningens utformning inom de vida ramar som direktiven i de flesta fall ger möjlighet till. Det betyder att EG-domstolen i förekommande fall i efterhand får pröva om våra bestämmelser är förenliga med EG-rätten. Regeringen har klart visat att man inte har haft ambitionen att utnyttja alla de möjligheter som EG rätten ger. Man har återigen styrts av att få in mera skattemedel till staten. Det går nämligen inte att tolka regeringens ställningstagande på annat sätt. Jag kommer att delge kammaren några citat från propositionen som i vart fall ger en klar bild av att regeringen inte har någon ambition att undvika en ökad skattebelastning för enskilda personer som vill förkovra sig hos en privat utbildningsanordnare. Det första citatet lyder: "Utredningen föreslog att yrkesutbildning inklusive omskolning skulle undantas från skatteplikt, oberoende av vem som tillhandahöll den. Flera remissinstanser har dock kritiserat förslaget i denna del och anfört att kommersiella utbildare bör vara skattskyldiga till mervärdesskatt i större utsträckning. Bl.a. har Näringslivets Skattedelegation uttalat att det är olämpligt att skapa skattefria områden inom en i övrigt skattepliktig sektor. Regeringen har förståelse för remissinstansernas synpunkter. Det är sålunda inte lämpligt att utvidga det begränsade undantag från skatteplikt som direktivet medger till att även avse kommersiella utbildares tillhandahållande av yrkesutbildning generellt. Förutom att man enligt regeringens mening då knappast skulle följa direktivets betydelse, finns det starka skäl som talar för beskattning. Flertalet kommersiella företag blir skattskyldiga för all verksamhet. Detta skapar en enklare hantering för dem och ger dem möjlighet att göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Vidare kan gränsdragningsproblem mellan skattefri yrkesutbildning och skattepliktig utbildning för personliga ändamål undvikas. Regeringen föreslår därför att yrkesutbildning och omskolning som inte sker inom ramen för ordinarie skolutbildningen eller berättigar eleven till studiestöd, i fortsättningen skall vara skattepliktig. Eftersom sådan utbildning i huvudsak tillhandahålls skattskyldiga med avdragsrätt för ingående skatt, torde det också vanligen ligga i utbildningsköparens intresse att en skattebeläggning sker." Sedan har jag ett litet citat till som lyder så här: "Genom regeringens förslag kommer kommersiella trafikskolor att bli skattskyldiga generellt för körkortsutbildning, varför de befarade gränsdragningsproblemen undviks." Det är lätt att konstatera att regeringen, visserligen i gott sällskap med Näringslivets Skattedelegation, inte hade en aning om effekterna av en generell skattebeläggning av yrkes och vidareutbildningen. Jag kan också med fog påstå att det socialistiska motståndet mot bl.a. privata alternativ inom utbildningsområdet helt klart lagts i den vågskål som talar för att införa skatt på vissa utbildningar. Det tyder också själva ordvalet på. Man benämner dessa engagerade utbildningsanordnare som kommersiella företag. Smaka på de orden! Kommersiella företag. Vad förmedlar dessa ord. Inte ett uns av det engagemang och intresse som präglar lärare och ledning hos dessa utbildningsanordnare för att ge kunskapstörstande elever ökad kompetens. Jag kan också konstatera att det saknas en politisk viljeinriktning att med utgångspunkt från de svenska förhållandena anpassa vår momslagstiftning inom utbildningsområdet på ett sådant sätt att skatteuttaget inte ökar för den enskilde individen. När jag sedan tar del av följande text i betänkandet som den röd-gröna majoriteten står bakom, konstaterar jag att det uppenbarligen är ett ökat skatteuttag som varit ledstjärnan: "När det gäller bilskolor delar utskottet regeringens bedömning att EU-rätten inte ger någon grund för att införa ett särskilt undantag. Att undanta denna sektor från beskattning skulle dessutom rubba de ekonomiska förutsättningarna för de övriga åtgärder som föreslås i propositionen." Där har ni svaret. Det märks tydligt vad ambitionen har varit. Regeringens ställningstagande innebär att Sverige inte utnyttjat direktivens möjlighet till ett betydligt bredare undantag från skatteplikt inom utbildningsområdet. Man har i stället breddat skattebasen i jämförelse med exempelvis den belgiska rätten. Det är minst sagt förvånande att regeringen har gått emot utredningens förslag när det gäller yrkesutbildning och omskolning. Märk väl att man har gått emot utredningens förslag i det här fallet. Enligt gällande EG-direktiv kan både yrkesutbildning och fortbildning hänföras till det skattefria området. Enligt den belgiska rätten, som torde vara konform med EG rätten, är utbildningsanordnare som bedriver skol och universitetsutbildning samt yrkesutbildning och omskolning befriade från mervärdesskatt om de godkänts eller erkänts av myndighet. När det gäller direktivet som innefattar undervisning som ges av privat av lärare och omfattar skolundervisning och universitetsutbildning har regeringen också begränsat tillämpningsområdet genom att bara hänföra detsamma till en form av underentreprenörsverksamhet, dvs. man skall ha en direkt koppling till grundskolan, gymnasieskolan eller högskolan. Då begränsar man tillämpningsområdet och den möjlighet som finns i EG-direktiven. Jag skall ge ett litet exempel på skillnaden. Om någon vill fortbilda sig hos en privat musiklärare i vårt land efter den 1 januari 1997 kommer man att få betala moms medan motsvarande fortbildning i Belgien är momsbefriad. De har utnyttjat de möjligheter som EG-rätten ger. Varför vill Ulla Rudin och Rolf Kenneryd införa dessa begränsningar när det gäller enskild privat lärarverksamhet och i övrigt enligt det förslag som ligger? Varför vill ni begränsa möjligheterna till att ha en skattefri utbildning? Varför vill ni inte åstadkomma en momslagstiftning som är bra för landet, för eleverna, för dem som vill öka sin kompetens och för de privata utbildningsanordnarna? Varför? Regeringen har också tydligen, utan någon som helst reflexion och utan något stöd från EG-rätten, köpt utredningens förslag att man av någon anledning skall skilja på utbildning i egentlig mening och utbildning för sådana personliga ändamål som avser att bereda deltagarna t.ex. nöje och rekreation. Som exempel på sådana i dag skattefria kurser kan enligt utredningen nämnas utbildning vid rid-, skid-, tennisoch trafikskolor och vidare kurser i ämnen som språk, ADB, matlagning, musik och vävning. Detta är alltså enligt utredningens mening utbildning som avser personliga ändamål. För det första är väl all utbildning att hänföra till personliga ändamål. Om jag får uttrycka mig litet vanvördigt är utredningens ställningstagande om vad som menas med utbildning för personliga ändamål rena nyset. För det andra kan jag inte förstå att körskoleutbildning kan anses bereda deltagarna nöje och rekreation och att denna grund skulle utgöra skäl för att införa mervärdesskatt. Det är minst sagt förvånande, särskilt i ljuset av att denna utbildning finns på gymnasienivå. För det tredje kan jag inte förstå att det kan vara av allmänt intresse att begränsa möjligheten för människor att förbättra sina yrkeskunskaper genom ökad skattebelastning vad avser fortbildning och omskolning. Ulla Rudin och Rolf Kenneryd. Har ni bara varit ute efter att bredda skattebasen inom utbildningsområdet? Varför har ni inte haft ambitionen att inom de vida ramar som EG-rätten tillåter bibehålla skattefriheten för utbildning? Vad innebär utbildning för personliga ändamål enligt socialdemokratiskt språkbruk, Ulla Rudin? Är inte all utbildning till för personliga ändamål? Skall man göra skillnad på detta i lagstiftningen utan att ha någon grund för detta i EG-rätten? Kan ni med utgångspunkt från gällande direktiv visa varför körskoleutbildning i privata bilskolor skall momsbeläggas? Kan ni ta fram något exempel från direktiven som talar om detta? Den massiva kritiken från elever och privata utbildningsanordnare har ändå fått Socialdemokraterna att föreslå vissa förändringar i regeringens förslag, bl.a. att fler skolor än för närvarande skall få komma in under statlig tillsyn. Men det allvarliga är att dessa idéer inte följs upp genom att regeringens lagförslag ändras. Det hjälper inte att regeringen ändrar sin praxis och intar en mer generös tillämpning av gällande bestämmelser för vilka skolor som kan få statlig tillsyn. Det är oundvikligen på det viset att grunden för skattefriheten, som bestäms av skattemyndigheten, är att det skall vara frågan om grundskole-, gymnasieskole eller högskoleutbildning. Det är själva grunden för lagstiftningen. Yrkesutbildning, omskolning och fortbildning skall bli skattepliktig från den 1 januari 1997. Det ändrar ni inte på. Det ligger fast. Tillhandahåller samtliga de som har uppvaktat oss på det här området utbildningar som kan inrymmas inom grundskola, högskola eller gymnasium? Jag tror faktiskt inte det. Jag frågar mig: Vad händer med naprapatutbildningen? Är den skattefri eller inte? Vad händer med utbildningen på Poppius? Är den skattefri eller inte? Vad händer med utbildningen på RMI-Berghs? Är den skattefri eller inte? Jag kräver ett entydigt och klart svar på dessa frågor. Det tror jag också att de som sitter utanför den här kammaren kräver. Förlåt mig, fru talman, men jag kommer att överskrida min taletid i denna viktiga fråga. Jag tycker att jag har rätt till det, med tanke på att vi har varit snabba tidigare. I samband med justeringssammanträdet i utskottet tog jag upp frågan om naprapatutbildningen. Majoriteten ville inte göra någon ändring eller förtydligande i texten trots att detta handlar om en legitimerad yrkesgrupp. Vilken status har naprapatutbildningen? Är den en högskoleutbildning eller en gymnasieutbildning? Vad är svaret? Lämna det här i kammaren! Kan företrädarna för majoriteten garantera att det är fråga om en högskoleutbildning? En dålig proposition blir inte bättre av att det skrivs några vackra fraser i ett betänkande så länge den grundläggande frågan inte löses, dvs. att yrkesutbildning, omskolning och fortbildning kan undantas från mervärdesskatt. Jag kan därför inte förstå utskottsmajoriteten som inte ville vara med om att snabbutreda frågan om tillsyn först, innan beslut om moms på utbildning blev föremål för prövning i denna kammare. Det underlag som i dag skall ligga till grund för beslutet är inte tillräckligt. Det är dåligt. Det ger varken beslutsfattare eller de människor som drabbas av beslutet besked om vilka kriterier som gäller. Tänk om! Återförvisa detta ärende till regeringen för ny behandling. Avvakta en snabbutredning med parlamentarisk representation och möjlighet att i enlighet med den belgiska rätten införa ett begrepp om godkänd eller erkänd utbildningsanordnare. Efter en sådan utredning skulle det kunna ges klara besked från riksdagen till de människor som lagstiftningen är till för, och som är beroende av den. Jag fick i dag på morgonen ett fax från en skattemyndighet i landet som förmedlade några frågeställningar med anledning av propositionen och av betänkandet som nu behandlas. Innehavarna av ett dansinstitut hade ringt skattemyndigheten i går. Deras verksamhet består av buggkurser, barnbalett, danslekis och discodans. Företaget riskerar nu att få lägga ned sin verksamhet av följande konkurrenssnedvridande skäl: Studiefrämjandet har buggkurser på sitt program, som hänförs till skattefri folkbildningsverksamhet. Den kommunala kulturskolan, som förutom konstnärlig dans har buggkurser på programmet, är momsbefriad. Regeringen, liksom den röd-gröna majoriteten i såväl kultur som skatteutskottet saknar också förståelse för den kulturgärning som våra djurparker bidrar med. För oss moderater är det däremot helt naturligt att den reducerade mervärdesskattesatsen om 6 % även bör omfatta djurparker. Sett ur ett internationellt perspektiv är det synnerligen olyckligt att Sverige på detta sätt förstärker sin policy som högskatteland, vilket i sin tur leder till en svagare utveckling av turismen i vårt land. Jag har koncentrerat mitt inlägg på den mest allvarliga frågan i betänkandet, nämligen momsbeläggandet av privata utbildningar. Det moderata ställningstagandet i övriga frågor som behandlas i betänkandet, utöver utbildning och djurparker, framgår av de reservationer som fogats till betänkandet. De gäller också viktiga frågor, men för att vinna tid avstår jag i detta läge från att avge några ytterligare kommentarer till Moderaternas ställningstaganden. Fru talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Fru talman! I detta betänkande föreslås, som Karl Gösta Svenson tidigare sagt, ändringar i den svenska mervärdesskattelagstiftningen på kultur-, utbildnings och idrottsområdet. Detta är avsett att vara en anpassning till EG:s mervärdesskatteregler. Jag vill liksom Karl-Gösta Svenson hävda att regeringens förslag på detta område är osedvanligt illa genomtänkt. Regeringen föreslår att den uppdragsutbildning, utbildning för personliga ändamål, yrkesutbildning och omskolning som inte sker inom grundskole-, gymnasieskole och högskoleutbildning eller berättigar eleven till studiestöd skall bli skattepliktig från den 1 januari 1997. När privata utbildningsföretag och trafikskolor blir skattskyldiga till mervärdesskatt så kommer många människor att av kostnadsskäl tvingas avstå från denna form av många gånger mycket kvalificerad utbildning. Nu har skatteutskottet med hjälp av utbildningsutskottet försökt rätta till en del i regeringens förslag. Det gäller t.ex. de enskilda människor som i höst påbörjat en tvåterminsutbildning hos en privat utbildningsanordnare. De skall inte behöva drabbas av en oförutsebar skattehöjning i vår - dvs. om eleven har råd att förskottsinbetala terminsavgiften före årsskiftet. Som det står i betänkandetexten har skatteutskottet också biträtt utbildningsutskottets förslag att den av regeringen aviserade utredningen om kompletterande skolor får ett utvidgat uppdrag i enlighet med de riktlinjer som utbildningsutskottet förordat. Men det räcker inte för att klara ut den situation som uppstår. För det första borde naturligtvis en sådan utredning ha gjorts redan innan propositionen lades fram. För det andra föreslog utredningen Mervärdesskatten och EG fortsatt skattefrihet för yrkesutbildning och omskolning. Utredningen kom fram till att ett sådant förslag inte strider mot EG:s direktiv. Regeringen följde dock inte utredningens förslag i detta avseende. Ett av argumentet för det tycks vara att regeringen vill undvika gränsdragningsproblem och därför föreslagit skatteplikt - tydligen utan att inse vilka allvarliga konsekvenser förslaget kommer att få. Privata utbildningsanordnare av yrkesutbildning och omskolning anser sin existens hotad. Exempel på detta är RMI Berghs, IHM Business School, Beckmans skola, Grafiskt Center, Naprapathögskolan och Sveriges Marknadsförbund med utbildningar inom marknadsekonomi och European Diploma in Marketing. Alla dessa har långvarig verksamhet och gedigna utbildningar som leder till jobb. De leder till jobb! Yrkesutbildningar i alternativmedicin är ett annat exempel. Efter årsskiftet kommer privatfinansierad yrkesutbildning att diskrimineras å det kraftigaste. De fristående skolorna uppfyller naturligtvis behov av något som annars inte finns på marknaden. Varför skulle elever betala dyra studieavgifter för att utan studielån studera på dessa skolor om de kände att deras behov kunde tillfredsställas helt gratis på offentliga utbildningar - med studiestöd och allt? Jag blir rätt upprörd över den nonchalans som visas mot dessa skolor, deras anställda och elever. Inser Ulla Rudin hur viktiga dessa utbildningar är och att deras like många gånger inte finns inom det ordinarie skolväsendet? Kan Ulla Rudin garantera att dessa skolor kommer att godkännas som s.k. kompletterande skolor? Naturligtvis inte! I lagtexten står fortfarande att från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som utgör grundskole-, gymnasieskole eller högskoleutbildning om utbildningen anordnas av det allmänna eller av en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare. Det står inte en rad om yrkesutbildning eller omskolning. Det har man strukit. Varför har man gjort det? Varför vill man inte bereda möjligheter för dessa skolor? Skrivningarna om kompletterande skolor avser bara en mycket liten del av dem som nu drabbas. När skattemyndigheterna skall fundera över om en skola är skattepliktig eller inte kommer de att fråga sig: Är detta en grundskola? Är det en gymnasieskola? Är det en högskola? Ofta är de inte renodlade sådana skolor. Ofta faller de emellan stolarna. Dessa skolor förstör ni nu helt möjligheterna för. I flertalet medlemsländer är privata utbildningsanordnare undantagna från skatteplikt. Det betyder att det nuvarande regeringsförslaget också kommer att leda till oacceptabla konkurrenssnedvridningar i den konkurrensutsatta internationella miljö som många av dessa företag lever i. Skolor i privat regi i Sverige blir momspliktiga, medan motsvarande utbildningar i andra EU-länder fortsätter att vara momsbefriade. Eftersom studieförbundens utbildningsverksamhet skall befrias från skatteplikt, kommer privata utbildningsföretag även i det avseendet att drabbas av allvarliga konkurrensnackdelar, särskilt med beaktande av Sveriges höga skattesats på 25 %. I det sammanhanget drabbas t.ex. dansskolor. Dans är många flickors stora fritidsaktivitet. De spelar inte hockey och inte fotboll, utan de går och dansar. Men eftersom denna dansutbildning naturligtvis varken är grundskola, gymnasieskola eller högskola och inte är studiestödsberättigad, så råkar den illa ut med 25 % moms. Om dansutbildningen i stället hade tolkats som idrott eller kultur skulle momsen bara blivit De utbildningar som är studiestödsberättigade kommer även fortsättningsvis att vara befriade från moms. Om däremot en elev föredrar att genomföra en sådan utbildning på kvällstid så att följden blir en förlängd studietid, blir eleven inte berättigad till studiestöd. Då kommer eleven att utöver kursavgiften få betala hela mervärdesskatten. På en och samma skola och för en och samma utbildning kommer alltså vissa elever att bli befriade från moms medan andra skall betala denna skatt. Detta visar på den orimliga effekt som regeringens förslag får. Förslaget missgynnar i hög grad enskilda människors möjlighet att höja sin kompetens och fritt kunna välja utbildningsanordnare. Allt tal från regeringens sida om vikten av kompetenshöjning och utbildningssatsningar blir till ett hån mot alla dem som regering och riksdag nu med skatter tvingar bort från kvalificerad yrkesutbildning. Förslaget ger en helt felaktig signal. I Sverige är det önskvärt att komptetensutbildning stimuleras och inte tvärtom hämmas genom ökad skattebeläggning och minskad valfrihet. Jag anser det vara omdömeslöst att lägga fram förslag som slår undan fötterna på både utbildare och elever, speciellt i det dåliga läge som Sverige befinner sig i när det gäller antalet arbetslösa människor. Varken regeringen eller utskottsmajoriteten har på något övertygande sätt förklarat varför den har förkastat utredningens förslag att yrkesutbildning även i fortsättningen skall vara skattefri och att detta måste göras med hänsvisning till EG-rätten. Det belgiska exemplet i utredningen tyder på det. Det här är en dålig proposition. Den är dåligt underbyggd och gjord utan någon som helst konsekvensanalys. Därför har vi yrkat avslag på propositionen. Regeringen måste tillsätta en utredning med en skatteexpertis som penetrerar frågorna ordentligt, så att yrkesutbildning och omskolning även i fortsättningen kan ges möjlighet att vara skattefri. Regeringen kan återkomma med en ny proposition under våren. Också införandet av mervärdesskatt på körkortsutbildningar leder till allvarliga konkurrenssnedvridningar. Det finns redan i dag gymnasieskolor som på ett osunt sätt konkurrerar med privata körskolor. Genom att införa körkortsutbildning på de svenska gymnasierna har statsmakten redan givit en signal om att körkortsutbildning är en viktig del i yrkesutbildningen för att eleven skall bli attraktiv på arbetsmarknaden. Eftersom det i många yrken krävs körkort kan man inte ifrågasätta att körkortsutbildning kan hänföras till yrkesutbildning och därför, enligt den belgiska rätten, vara skattefri i den mån utbildningsanordnaren godkänts av myndighet. Det är faktiskt inte heller rimligt att utan att ha gjort någon djupare analys införa en beskattning som leder till att professionella utbildare slås ut på marknaden. Vi avvisar regeringens förslag om införande av skatteplikt på utbildning. Eftersom det förekommer gränsdragningsproblem och flera remissinstanser har varit positiva till en skattebelastning bör dock regeringen snarast ta initiativ i EU för att få en ändring till stånd av direktiven. I propositionen föreslås vidare att vissa kulturaktiviteter skall mervärdesbeskattas med en reducerad skattesats om 6 %. Det innebär att entréavgifter till cirkusföreställningar och vissa muséer kommer att beskattas efter den procentsatsen. Djurparkerna i Sverige skulle vilja ha den lägre momssatsen. Parkerna inriktar sin verksamhet på bevarandearbete för att rädda den biologiska mångfalden och bevara utrotningshotade djurarter. Andra ägnar sig åt att vårda vårt svenska kulturarv genom att bevara gamla lantraser. Enligt nu gällande regler i Sverige är entréavgifter till djurparker skattepliktiga till en skattesats om 25 %. I flera medlemsstater inom EU tillämpas en reducerad skattesats för djurparker, och i EG:s sjätte medvärdesskattedirektiv står det uttryckligen att reducerad skattesats får tillämpas avseende djurparker. Så är också fallet i ett stort antal medlemsstater. Men en sådan lösning för svenska djurparker avvisas av regeringen och utskottsmajoriteten. I betänkandet behandlas också en del motionen från allmänna motionstider, bl.a. en motion av Karin Pilsäter och mig själv. Där föreslår vi en utredning med sikte på en sänkning av turistmomsen till 6 %. Vi tror att det skulle vara väldigt bra ur sysselsättningssynpunkt. Sigge Godin tar bl.a. upp den brist på konkurrensneutralitet som föreligger mellan landstingen och privata tandläkare när det gäller mervärdesskatt. Utskottsmajoriteten är inte villig att rätta till detta, vilket jag verkligen måste beklaga. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla reservationer med mitt namn, men för att spara kammaren från många voteringar yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 6.

Fru talman! Här har vi åter skatteärenden som innebär en anpassning till EU. Det torde väl inte vara helt okänt för de partier som nu föreslår avslag på föreliggande proposition att detta är direkt effekt av vårt EU-medlemskap. De här frågorna väcktes inte vid förhandlingarna när vi diskuterade vilka krav vi skulle ställa vid ett medlemskap. Det skulle vara lätt för oss i Vänsterpartiet att helt enkelt avslå regeringens förslag med hänvisning till att detta är EU-lagstiftning som vi inte ställer upp på. Det skulle också vara enkelt att driva den moderata retoriken, men det skulle samtidigt vara ganska oärligt. Vi är medvetna om resultatet av EU omröstningen. Vi är också medvetna om att vi i januari fick en skrivelse från EU, där de frågade varför vi ännu inte gjort någonting inom områdena utbildning, idrott och kultur. Varför har ni inte vidtagit de åtgärder ni är skyldiga att vidta? frågar man från EU. Vi fick en skrivelse så sent som i slutet av september. Där skriver man: Vi skrev till er i januari, och ni har ännu inte gjort något. Därför är det märkligt att i dag höra Folkpartiets och Moderaternas representanter säga att vi skall avslå och förhala detta ytterligare. Den skrivelse som vi fick i september var ganska vasst formulerad. När det gäller de konkreta ställningstagandena om utbildningen i propositionen påpekade vi i vår motion att det säkert skulle gå att lösa problemen och tillgodose de krav som fanns från olika utbildningsanordnare genom att i utbildningshänseende sätta ett antal skolor under s.k. statlig insyn. På det sättet skulle de bli momsbefriade. Frågan behandlades i skatteutskottet och sedermera i utbildningsutskottet. Det gjordes ett väldigt bra arbete i utbildningsutskottet. Man kom fram med ett förslag vars innehåll jag tror att även alla i skatteutskottet ställde sig bakom till 80-90 %. Nu gör K-G Svenson en liten affär av att det i lagstiftningen inte står som i förslaget. Det gör det inte. Men regeringen skall utfärda en förordning. Det innebär att det inte är någon skattemyndighet som skall göra bedömningen huruvida det skall vara momsbefrielse. Den bedömningen skall göras av Skolverket. De utbildningar som blir ställda under statlig insyn blir också momsbefriade. Det är den enda tolkning man kan göra av utbildningsutskottets och skatteutskottets behandling av det aktuella ärendet. Vi skrev också i motionen om dem som ändå hamnar mellan stolarna och har börjat en utbildning över längre tid. Vi tyckte att det var fel att man i propositionen föreslog att sista inbetalningsdatum för förskottsbetalningar skulle vara den 30 september. Vi föreslog att det åtminstone skulle förlängas fram till den sista december. Så blev det också. Man skjuter fram tidpunkten för förskottsbetalningar. Det tycker vi också är positivt. Det finns som jag ser det två drabbade verksamheter, dans och musikpedagogernas verksamhet. Jag kan hålla med om att beslutet där inte är helt bra. Men de signalerna kom till oss så pass sent att vi inte har hunnit att behandla de problem som vi i utskottet blev uppmärksammade på. Det finns dock en möjlighet för dessa att sälja sin verksamhet till kommuner och på det sättet hamna inom den kommunala verksamheten. Det har här sagts att kvällskurser skulle behandlas på ett annorlunda sätt än dagkurser. Det är inte min uppfattning. Betraktas det som en utbildning som är mer än 16 veckor, är yrkesutbildning och får statlig insyn skall även kvällskurser kunna inordnas under detta och också vara momsbefriade. Det framgick med all önskvärd tydlighet vid de diskussioner vi hade i skatteutskottet. Så kommer vi då till frågan om körskolorna. Först och främst är det intressant att konstatera att man nu har släppt det grundläggande argument man hade, nämligen att körskolorna skulle vara möjliga att undanta enligt EU-direktivet. Det var det argumentet som opponenterna inledningsvis använde sig av, dvs. att de medlemsländer som 1991 hade en reducerad momssats skulle även i fortsättningen kunna ha detta. Då var vi inte medlemmar. Men även om man skulle tolka det som att även nuvarande medlemmar som inte var medlemmar vid den tidpunkten, men som då hade en reducerad momssats, skulle kunna omfattas av detta, hade Sverige inte heller då reducerad momssats för körkortsutbildning. Vi hade ett undantag från moms. Det är i skattehänseende två helt olika begrepp. Det skulle naturligtvis även vara enkelt för Vänsterpartiet att gå med Moderaterna i det populistiska anfallet på propositionen och förslaget. Men vi väljer att ta våra strider. Där det finns klara direktiv, och där vi inte i en överprövning har någon möjlighet att hämta hem någonting, skall vi inte ta striden. Det finns andra frågor som är principiellt mycket viktigare. Det är tyvärr ett krav från EU att vi skall ha moms på körskolor, och såvitt jag vet tog ni inte heller upp de frågorna i förhandlingarna inför EU Vi har två reservationer. Reservation 4 handlar om droit de suite. Det är den enda upphovsrättsliga ersättning som beläggs med full moms på 25 %. I övrigt har man på det kulturella området 6 %. Vi tycker att moms på upphovsrätt när det gäller konstverk osv. också bör ligga på 6 %. Därför reserverar vi oss på den punkten. Vi tycker att det är principiellt viktigt att upphovsrätten skall ha samma momssats oavsett vilken konstart det är. Jag förstår faktiskt inte varför man har valt att ha 25 % på droit de suite. Kan det bero på dess tekniska utformning? Det är möjligt att det är så. Men det blir väldigt knepigt upphovsrättsligt. Vi har ytterligare en reservation. Det är egentligen en övergripande reservation med ett förslag som gör att vi faktiskt skulle kunna mjuka upp direktivet så att det skall ges större möjligheter för det enskilda landet att ha olika momssatser på olika typer av tjänster. Regeringen har i dag ingen strategi i den här frågan. Man bedömer inte den som särskilt viktig. Vi tycker att riksdagen skall uttala att det är viktigt att Sverige som enskild nation skall ges större möjligheter att själva bestämma våra momssatser. Då hade vi kanske sluppit den problematik vi i dag behandlar. Fru talman! Det kan ligga väldigt mycket i det som sagts om djurparkerna. Men samtidigt hör man föreståndare för djurparker säga att de har dåliga besökssiffror, att de måste ta in andra aktiviteter och börja att göra mer nöjespark av det. Då börjar det att glida litet grand. Helt plötsligt blir väldigt svårt med gränsdragningar. Vilka kommer som ett brev på posten efter det att vi haft djurparkerna på uppvaktning? Jo, nöjesparkerna. Då vill naturligtvis också de ha en reducerad moms. Om vi bara skulle koppla loss djurparkerna, med den alltmer blandade verksamhet de kommer att ha, får vi problem i förlängningen. Det är samma sak där. Vi skulle av rent populistiska skäl naturligtvis kunna gå in och tänja på möjligheterna i så stor utsträckning som möjligt. Men i nuvarande läge ser vi inte den möjligheten. Slutligen till den rädsla som K-G Svenson och i viss mån Isa Halvarsson försöker att skapa ute hos naprapater och andra som bedriver utbildningar som är 3, 4 år. Min uppfattning är helt klar. Hela utbildningen för naprapater kommer att bli momsbefriad. Det gäller de flesta av den här typen av utbildningar. Marknadsföringsutbildning och de andra typer av yrkesutbildningar som här diskuterats kommer också att falla inom kriteriet att längden skall vara minst 16 veckor. De kommer att få godkännande, dvs. hamna under statlig insyn, och därmed också bli momsbefriade. Jag hoppas att också Ulla Rudin i sitt anförande ger uttryck för den uppfattningen, så att det inte råder några som helst delade meningar när det gäller de frågorna. Jag blir litet konfunderad över att K-G Svenson tydligen betraktar "kommersiell" som ett väldigt fult begrepp. Det får stå för honom och moderaterna. När ordet "kommersiell" i betänkandet var uppe till diskussion i utskottet strök vi det. Eftersom moderaterna tyckte att det var provocerande att ha med ordet "kommersiell" i betänkandet tog vi bort det; det är ju inte meningen att vi i betänkandet skall provocera i onödan. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 4

Herr talman! Per Rosengren är tydligen dåligt påläst. I de krav jag ställde i mitt anförande fanns inte tillstymmelse till något som avviker från de direktiv som finns i EU. Alla de krav som vi har om att yrkesutbildningar och omskolningar skall vara skattefria står helt i överensstämmelse med gällande direktiv och gällande EG-rätt. Det är också helt i överensstämmelse med den utredning som Finansdepartementet har gjort och som ligger till grund för det här betänkandet. Men den har regeringen efter remissvaren gått ifrån och slopat skattefriheten för yrkesutbildningen. Man går också ifrån en möjlighet som finns enligt gällande EG-rätt att skattebefria yrkesutbildning. Per Rosengren talade väldigt vackert om att Skolverket kommer att avgöra detta. Det är fel. Per Rosengren, som har ett förflutet inom skatteförvaltningen, borde veta att det är skatteförvaltningen som avgör skattefrågorna, och skatteförvaltningen följer lagtexten. I den lagtext som finns står det att den här yrkesutbildningen skall inrymmas i grundskola, gymnasium eller högskola. I betänkandet som ligger till grund för propositionen har man sagt att yrkesutbildningen skall skattebeläggas. Det är grundtesen. Det måste ändras i lagtexten för att det inte skall bli så.
Herr talman! När det gäller yrkesutbildning står det i direktivet "som bedrivs i offentlig regi". De ändringar vi nu har fått till stånd genom utbildningsutskottets verksamhet är att de som ställs under statlig insyn kommer att undantas. De som ställs under statlig insyn kommer alltså att vara undantagna, och någon ytterligare bedömning behöver skattemyndigheten inte göra. De är ställda under statlig insyn och därmed är de också undantagna från mervärdesskatt. Jag skulle vilja ha en uppgift av K-G Svenson: Hur många gymnasieskolor i Sverige bedriver körskoleutbildning? Jag avser då inte bara teorikurser utan även de praktiska momenten. Hur mycket kostar det? Är det någon prioriterad verksamhet för moderata kommunpolitiker?
Herr talman! I Finansdepartementets utredning åberopas den belgiska rätten. Där står det: "Subjekt som bedriver skol och universitetsutbildning samt yrkesutbildning och omskolning är enligt belgisk rätt, i likhet med vad som gäller enligt sjätte direktivet artikel 13.A 1 i, befriade från mervärdesskatt endast om subjekten godkänts/erkänts av myndighet såsom subjekt som tillhandahåller sådana tjänster" - dvs. sådana tjänster som utbildningstjänster. Där har man tagit in allting i lagtexten; där ges klara besked om det här. När det gäller Per Rosengrens frågor om körskolan skulle jag vilja säga att det inte har någon betydelse hur många gymnasier som för närvarande har den formen av utbildning. I och med att den finns där skall den också vara skattefri när den bedrivs av en privat körskola, och det strider inte mot gällande EG-rätt. Hörde jag verkligen rätt när jag uppfattade det så att Per Rosengren i sitt anförande sade att den privata musikskolan kan sälja sin verksamhet till kommunen för att verksamheten skall bli skattefri? Var det verkligen så som Per Rosengren uttryckte sig? Är det inte viktigare att vi försöker tolka de direktiv som finns och låter EG-domstolen i efterhand säga vad som är rätt eller fel med utgångspunkt i våra förutsättningar? Om det då skulle visa sig att vi skulle ha hamnat vid sidan om strecket får vi i så fall anpassa oss. Per Rosengren utgår från någonting helt annat. Han tolkar snävt vad som händer i EU i stället för att använda de svenska möjligheterna till en EG anpassning som är bra för landet, som är bra för Sveriges elever och som är bra för de privata utbildningsanordnarna runt om i Sveriges rike.
Herr talman! Nu är det inte den belgiska rätten som skall införlivas med den svenska, utan det är EU rätten. Den belgiska rätten är litet äldre, och där har man haft möjligheter som vi som nytt land inte har. Det borde K-G Svenson mycket väl känna till. Jag får tydligen inget svar på min fråga när det gäller körskolorna. Jag tror inte K-G Svenson vet hur många gymnasieskolor som bedriver en fullständig verksamhet. Jag tror att K-G Svenson här far med felaktiga uppgifter. De skulle alltså kostnadsfritt ge körskoleutbildning åt elever på gymnasienivå? Jag ställer mig mycket tveksam till de uppgifterna, som moderaterna har gått ut med. I vilka kommuner sker det i så fall? Är det i så fall en prioritering inom gymnasieutbildningen som K-G Svenson tycker är positiv? När det gäller dans och musikpedagogernas verksamhet inser jag att de kanske borde hamnat under kulturmomsen. Det hade nog varit det lämpligaste. Men vi hamnar alltid i gränsdragningsproblem när det gäller de här utbildningarna - det får vi vara beredda på. Jag är fullkomligt övertygad om att de utbildningar som ledamöterna i skatteutskottet och i utbildningsutskottet var eniga om i första hand skulle undantas från mervärdesskatt, dvs. yrkesutbildningarna till naprapat och alla de marknadsutbildningar som finns, kommer att bli undantagna från mervärdesskatt; det står nog tämligen klart. Jag tycker det är litet fel av K-G Svenson att här ge signaler om att det inte är det som gäller.
Herr talman! Ja, jag är mycket positiv till vårt medlemskap i EU, Per Rosengren. Men för den skull menar jag inte att vi inte skall värna det som är rätt och riktigt och nyttigt för vårt eget land. Innan medlemskapsförhandlingarna inleddes pågick en stor utredningsverksamhet, och av en av de utredningar som Finansdepartementet gjorde om mervärdesskatten och EG, publicerad i serien Statens offentliga utredningar, framgår det att man på ett helt annat sätt kan frita utbildning från mervärdesskatt. Men den utredningen har regeringen gått ifrån, tydligen för att få in pengar, och så skyller man på EU. Per Rosengren talar om att privata dansskolor ju alltid kan sälja till kommunen. Det är Vänsterpartiets syn på privat företagande och konkurrensfrågor: Man kan ju alltid sälja till kommunen. Det var det dummaste som har sagts i dag!
Herr talman! För det första vill jag rätta Isa Halvarsson. Den här propositionen innebär inte att staten får in mer pengar. Hade det inte varit för körskolornas finansiering är det här momsförslaget faktiskt negativt för staten. Jag vill också ställa samma fråga till Isa Halvarsson som jag ställde till K-G Svenson: Hur många gymnasieskolor bedriver körskoleverksamhet i egen regi, och är det en i nuvarande kommunala budgetläge prioriterad verksamhet för Folkpartiet? Folkpartiet och Moderaterna hävdar här konkurrenssituationen. Är det så, tycker jag personligen att det är fullkomligt vansinnigt att gymnasieskolor konkurrerar på det här sättet. Jag skulle alltså vilja ha reda på detta eftersom ni hänvisar till det i debatten. Professor Ulf Bernitz resonemang om att vi har möjlighet att undanta och sänka har ni tydligen släppt. Så kloka är ni att ni har insett att direktivet där är entydigt, för de argumenten har jag inte hört här förut i dag. Så nu försöker ni hänga upp detta på något helt annat, nämligen att det finns en och annan gymnasieskola som bedriver utbildningen och att detta därför skulle vara en kompletteringsutbildning till en gymnasieutbildning. Ni måste ju själva förstå hur tomt det här låter.
Herr talman! Jag vet inte heller hur många trafikskolor detta gäller, men jag har sett, t.ex. i många trafikprogram, hur man bedriver framför allt teoriundervisning i gymnasieskolor. Sedan kör eleverna privat på sin fritid. Man varnar ju också för hurdan trafiksäkerheten skulle vara annars. Per Rosengren undrar hur man skall prioritera körskoleutbildning i den kommunala verksamheten. Från Folkpartiets sida centralt går vi inte ut och talar om för våra kommunalpolitiker hur vi tycker att de skall prioritera. Men tydligen är Per Rosengren villig att prioritera att privata dansskolor skall övergå i kommunal drift.
Herr talman! Nu är det alltså teoriundervisningen det handlar om i körskoleutbildningen. Det är den som eventuellt kan bedrivas på gymnasial nivå. Men vad kostar den - 100-200 kr? Det motsvarar väl ungefär kurslitteraturen. I övrigt är det väl trots allt körlektionerna som är den stora kostnaden. Är det teoriundervisningen på gymnasial nivå Folkpartiet och Moderaterna hänger upp hela körkortsundervisningen på, och är det den som gör att vi kan frångå EU:s direktiv? Det här blir faktiskt tunnare och tunnare.

Herr talman! Återigen skall ett regelverk införas i Sverige med anledning av vårt medlemskap i den europeiska unionen. Återigen har vi en debatt om hur det här skall gå till och de problem det medför. Parter som i debatten tidigare har stått på samma sida står nu plötsligt på olika sidor. Vi har helt olika uppfattning om hur snabbt det här skall göras och på vilket sätt det skall göras. Det börjar bli litet småkomiskt med dessa ständiga debatter om införande av EU-direktiv. Vad skulle man ha gjort i förhandlingarna? Vad skulle vi ha krävt för undantag? Nu har vi inte gjort det, och hur skall det då gå till när vi nu skall införa detta? Vi från Miljöpartiet var ju också motståndare till att Sverige skulle bli medlem i unionen, men vi som andra fogar oss i demokratiska beslut. Nu när vi är medlemmar skall vi självklart uppfylla våra förpliktelser och göra det på ett korrekt sätt. Men vi drar kanske en annan slutsats än vad Per Rosengren gav uttryck för här. Vi menar att EU får ha litet tålamod några månader till om det kan gynna besluten i Sverige. Om underlaget för ett förslag som läggs fram är dåligt, och vi är tvungna att fatta beslut därför att vi har åtagit oss det i och med medlemskapet, ja, då måste vi ha tid på oss. Jag tror inte att det gynnar EU totalt sett heller om vi hastar fram ett beslut fast vi märker att det inte blir bra. Det är just så det är nu. Vi märker att detta inte är ett bra förslag. Det är inte bra underarbetat. Det påpekar vi från Miljöpartiet i vår motion, där det står att vi inte har de konsekvensanalyser som vi hade önskat för att kunna se vilka effekterna blir inom kultur-, utbildnings och idrottsområdet. Det finns olika uppfattningar om hur vi skall gå till väga och om vi måste införa olika skattesatser på dessa områden. Kulturutredningen från 1995 t.ex. anför att det är upp till varje enskilt land hur man skall förfara och vilka skattesatser man skall ha. Från Miljöpartiets sida såg vi helst att vi slapp moms på kulturområdet. Ewa Larsson kommer litet senare i debatten att gå in på vår syn på momsfrågan inom kultursektorn. I våras sköt regeringen på förslaget om införande av moms på de här områdena. Vi hoppades då att det skulle leda till att man tog fram ett ordentligt underlag och konsekvensanalyser så att man utnyttjade tiden på ett bra sätt. Men att döma av de ovanligt många uppvaktningar som utskottet har fått och att döma av framför allt K-G Svensons och Isa Halvarssons inlägg här är det ganska uppenbart att det finns stora otydligheter och oklarheter i det här underlaget. Man kan naturligtvis alltid rida på att EG-rätten och EU direktiven är kristallklara: Vi har inte de undantagsmöjligheter som en del här anser att vi borde ha. Men det finns också fog för det motsatta resonemanget, därför att många av dessa direktiv också är otydliga, och regelverket är stort och komplext. Jag skall inte ta upp så mycket tid med att diskutera det som gäller utbildningssidan. Det har sagts väldigt mycket av både K-G Svenson och Isa Halvarsson som jag kan ställa mig bakom och som visar på de problem man får med gränsdragningen mot de olika utbildningarna. Man måste ändå tillstå att det kan bli ett bekymmer med tolkningen om nu lagtexten inte riktigt står i överensstämmelse med intentionerna i betänkandetexten. Jag tycker att det vore väldigt bra om vi under debatten kunde få ett klargörande från majoritetssidan av hur detta skall tolkas. Utbildningsutskottet hade ett bra förarbete som vi fick till skatteutskottet för att ta ställning till. Det är möjligt att det skulle kunna lösa de problem vi har, men det är långt ifrån självklart att det går på det sättet. Det kräver att vi får klara riktlinjer för vilken typ av utbildningar som i så fall kommer att omfattas av den tillsyn som man talar om i det förarbete som utbildningsutskottet gjorde. Jag skall bara nämna någonting om frågan om djurparker, som ju också har diskuterats här i dag. Vi ställer oss bakom en reservation där vi säger att man borde ge djurparkerna en momssats på 6 % i stället för 25 %. Varför gör vi då det? Jo, vi anser att gränsdragningen är svår; visst finns det kombinerade verksamheter i djurparkerna. Men det är ändå så - det har framgått av uppvaktningar och av de kontakter som vi i Miljöpartiet själva har tagit - att man också gör försök att renodla verksamheterna och särskilja dem. Det borde alltså inte behöva bli något problem med gränsdragningen när det gäller djurparkerna. Det är också otvivelaktigt så att fler och fler djurparker bedriver en seriös verksamhet med inriktning mot att bevara gamla djurarter och raser för att arbeta aktivt för att bevara den biologiska mångfalden. Ett exempel på detta är en djurpark som heter Nordens Ark, som vi också har nämnt i vår motion. Därför menar vi att det kan vara rimligt att generöst tillämpa de regler och möjligheter som vi har. Man kan naturligtvis säga att risken finns att det blir en sammanblandning och att andra kommer att följa efter och vilja ha sin befrielse. Men jag tycker inte att det är argument för att avvisa djurparkernas önskan att få en lägre skattesats. Jag tycker att det sammanvägt är motiverat. Vi har som sagt från Miljöpartiets sida ställt oss bakom tanken att man skall ge djurparkerna 6 % moms. Ewa Larsson kommer senare att utveckla vår syn på moms på kulturområdet, därför skall jag här nöja mig med att yrka bifall till våra reservationer 1 och

Herr talman! Jag vill inleda mitt lilla anförande med att yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 10. Jag vill också anmäla att vi står bakom våra övriga reservationer till betänkandet. Herr talman! Regeringen föreslår och Socialdemokraterna, i utskottet uppbackade av Centern, tillstyrker att vi skall införa moms på utbildnings-, kultur och idrottsområdena. Förslagen innebär två skattenivåer, 6 % respektive 25 %. "utanför ramen för den ordinarie skolutbildningen och som inte heller berättigar till studiestöd" beläggas med den höga skatten. Det kommer att bli helt avgörande konkurrensmässigt för en utbildning som ligger i gränsområdet att den definieras rätt enligt betänkandet om verksamheten skall kunna finnas kvar eller om den skall slås ut i relation till annan allmän utbildning. Detta menar vi kristdemokrater är ett hot mot mångfalden på utbildningsområdet. Detta problem vill utskottsmajoriteten lösa genom att "ställa fler skolor än för närvarande under statlig tillsyn". Då kan man tala om en rejäl smygsocialisering och styrning av utbildningsområdet. Jag ser framför mig hur man på myndigheterna sitter och sätter bockar i kursprogrammet för att utbildningen skall bli godkänd som en som inte är momsbelagd. Det är ett mycket starkt styrinstrument för myndigheten, om vi sätter det i händerna på dem. Den kulturella mångfalden mår inte väl av Socialdemokraternas och Centerns skattepolitik. Herr talman! Vi kristdemokrater föredrar en modell som beskrivs i reservationen 2, dvs. att en utredning får i uppdrag att tydligt specificera en mycket vid tolkning av begreppen ordinarie utbildning respektive yrkesutbildning, så att också exempelvis bilskolorna kan rymmas i den skrivningen. Skulle tolkningen kritiseras eller bli föremål för prövning i EU domstolen skulle där med stor sannolikhet rymmas fler utbildningsområden än regeringen här av budgetmässiga och kanske också ideologiska skäl föreslår. Bifall till reservation 2! Herr talman! Vidare föreslår regeringen, och i utskottet Socialdemokraterna och Centern, att en moms på 6 % skall införas på tillträde till idrottsliga evenemang och utövande av idrottslig verksamhet som tillhandahålls av "annan än staten, kommun eller allmännyttig ideell förening." Detta kommer sannolikt att leda till en rad olika konstruktioner ute i kommunerna för att idrottsföreningar skall få definiera sig som kommunala eller allmännyttiga ideella föreningar. Det är väl knappast en önskad effekt i en tid då kommunerna mycket ofta av ekonomiska skäl eftersträvar att idrottsföreningar skall bli mer självständiga både ekonomiskt och organisatoriskt. Herr talman! Kristdemokraterna anser att alla ideella föreningar skall vara befriade från moms och yrkar därför bifall till reservation nr 5. Vi kristdemokrater anser slutligen att det borde finnas ett ekonomiskt utrymme för att främja barnkulturen genom att undanta barnböcker från momsen. Detta skulle vara i linje med dels ordspråket: Det skall krökas i tid det som krokigt skall bli, dels en numera känd målsättning på det arbetsmarknadspolitiska området: Ett livslångt lärande. Det gäller att starta från början. Vi tycker att det är angeläget att stimulera barns läsning. Skulle prisnedsättningen leda till att en och annan vuxen av ekonomiska skäl också läser en barnbok är det väl inte ett så stort problem att vi behöver avstå en sådan här möjlighet. Herr talman! Barnfamiljerna behöver denna positiva stimulans, och därför vill jag yrka bifall också till reservation nr 10.
Herr talman! Anledningen till att jag begärde replik var en inställning som Holger Gustafsson tydligen har, att det skulle bli svårt för idrottsföreningar att vara momsbefriade när det gäller inträden. I princip alla idrottsföreningar är ju ideella allmännyttiga föreningar och kommer att bli momsbefriade från inträde. De som inte kommer att bli momsbefriade är de som bedriver idrotten som ren affärsverksamhet. Det lär väl inte vara så många. Det är kanske ett antal storklubbar som gör det i dag. Trots allt är väl 99 % av idrottsverksamheten ideell, och inträdena kommer att bli momsbefriade. Jag förstår inte kopplingen till Holger Gustafssons reservation när det gäller ideella föreningar som bedriver annan typ av verksamhet, dvs. second handförsäljning. Då är vi inne på en helt annan sak. Men när det gäller idrotten tror jag att det som Holger Gustafsson ger ett intryck av är fel, att det kommer att bli momsskyldighet på inträden till fotbollsmatcher, vanliga ishockeymatcher osv. Så är inte fallet.
Herr talman! Det är kanske det som är skillnaden mellan Per Rosengrens sätt att argumentera och mitt liksom mellan våra respektive partier. Vänsterpartiet har ju en tendens att enbart räkna i volym och att enbart räkna det som tillhör och är nära knutet till en samhällsorganisation, gärna kommun eller stat. Även om det är ett fåtal som kan hamna fel är principen viktig för oss i det här sammanhanget. Även om man inte är anknuten till kommun eller stat skall man vara befriad från moms.
Herr talman! Nu var det väl inte det som det hela gällde. Jag menar alltså att samtliga idrottsföreningar som bedriver verksamheter som man tar inträde för inte kommer att behöva ta ut moms på entréavgifterna, vilket man fick uppfattningen skulle ske när Holger Gustafsson redogjorde för detta. Skulle ideella föreningar i övrigt som bedriver kommersiell verksamhet eller näringsverksamhet momsbefrias kan det bli litet knepigt när det gäller konkurrenssituationen gentemot andra second handaffärer, som bedrivs av privatpersoner i enskild firma eller något liknande. Detta får man nog ta en litet djupare fundering över. Men min huvudpoäng var att entréavgifter till idrottsevenemang osv. inte alls behöver knyta an till statlig eller kommunal verksamhet. De är momsbefriade redan innan.
Herr talman! Vi får konstatera i efterhand i protokollet huruvida jag svarade på frågan eller inte.

Herr talman! Ulla Rudin kritiserade oss moderater för att vi obstruerade på detaljnivå. Är det att obstruera på detaljnivå när vi inom de gällande direktiv som finns i EU-sammanhang reagerar då ni vill införa skatt på utbildning som kommer att kosta enskilda elever tusentals kronor och i vissa fall tiotusentals kronor? Deras utbildningskostnader betalas med privata, skattade pengar. Ulla Rudin svarade inte på någon av de frågor som jag ställde. Det var bl.a. frågan: Varför har ni begränsat skattefriheten efter den utredning som Finansdepartementet har lämnat? Ni har begränsat den, breddat skattebasen och ökat skatteuttaget. När det gäller körkortsutbildningen finns det ingenting i direktiven som hindrar Sverige från att bibehålla momsfriheten. Det har ingenting med vinstdrivande företag att göra. Men jag förstår att Socialdemokraterna vill ta ut så mycket skatt som möjligt. Den möjligheten har staten, och det vill tydligen Ulla Rudin och Socialdemokraterna göra. Jag citerar från propositionen: "En medlemsstat får vidare uppställa vissa villkor för att privaträttsliga subjekt skall få åtnjuta skattebefrielse, såsom att subjektet inte får vara vinstdrivande -." Det är alltså inget hinder att det är vinstdrivande. Men ni får säga det från nationell synpunkt. Det är då uppenbarligen så att ni vill ta mer betalt. Eleverna i körskolan skall betala mera, och ni skall hindra körskolan från att konkurrera på lika villkor. Därför får det de här effekterna.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

Jag kan alltså inte få något svar i betänkandet om naprapatutbildning eller de utbildningar som inte direkt kan hänföras till grundskole-, gymnasie eller högskoleutbildning skall bli skattebefriade i fortsättningen. Det är ingen som kan säga det. Skattemyndigheterna kommer att avgöra det, beroende på att lagtexten inte är kompletterad. Är ni beredda att ändra lagtexten och komplettera den i sådan grad att det blir klart och entydigt markerat att man måste ta hänsyn till detta? Då måste man ta in, som har gjorts i den belgiska rätten, att yrkesutbildning, omskolning och fortbildning kan vara skattefria i vissa fall.

Herr talman! Jag kan i stället undra om Ulla Rudin har läst våra motioner och vår reservation. Hon påstår att vi har sagt att vi skall införliva belgisk rätt i Sverige. Det har vi inte sagt. Jag tror på harmonisering. Jag tycker att det är jättebra. Jag tror att Sverige kommer att ha stor nytta av det. Det innebär däremot inte att man kan göra vilken harmonisering som helst och lägga fram vilka förslag som helst. Jag hänvisar återigen till den utredning som Finansdepartementet gjorde. I lagparagrafen står det klart och tydligt att yrkesutbildning innefattande omskolning skall vara undantagen från skatteplikt. En sådan lagparagraf finns inte i skatteutskottets betänkande. Det fanns inte heller i regeringens betänkande. Man kan undra varför man har gjort så. Ulla Rudin kan här i dag inte säga vilka av alla dessa utbildningar och utbildningsanordnare som har uppvaktat oss som kommer att vara skattebefriade. Det är en stor nackdel för dessa människor, och för elever av olika slag. Det är dåligt av regeringen att inte ha gjort en klarläggande utredning tidigare.

Herr talman! Ulla Rudin sade i sitt anförande att det var märkligt att höra från de mest EU-vänliga att de inte vill harmonisera enligt EU:s lagstiftning. Det är faktiskt inte det som det handlar om. Vi är nog inte oense om att man skall harmonisera. Vad vi är oense om är hur regeringen gör - inte att man gör det. Det är en rasande stor skillnad. Jag tror att vi skall sluta med denna argumentation och sluta slå varandra i huvudet med huruvida vi från början var positiva till EU eller inte. Det är normalt att kommunerna har synpunkter på landstingets sätt att agera. Det är normalt att man har synpunkter på riksdagens sätt att agera. Vi kommer alltid att ha synpunkter på hur EU agerar. Vi har inte gått med i gemenskapen för att lägga oss platt i ett sådant sammanhang. Här finns tolkningsmöjligheter. Låt oss använda dem! Det har andra nationer gjort. Jag vill också återkomma till barnboksmomsen. Visst kan man låna böcker gratis, Ulla Rudin. Men det kan finnas en och annan ensamstående mamma som någon gång också vill köpa en bok till sitt eller sina barn. Vi vet att de har det besvärligt ekonomiskt i dag. Vi tycker att det skulle vara en fin stimulans att stötta dem så att de kan köpa en eller några böcker, så att också deras barn kan få känna att de har en egen bok. Det är bevekelsegrunderna för vårt ställningstagande. Slutligen: Regeringen vill främja, säger man, utbildningen i livslångt lärande. Så går man stick i stäv mot detta och ökar kostnaderna för utbildningen. Tycker Ulla Rudin att det är rätt väg? Är det en konsekvent väg?

Herr talman! Det är helt uppenbart att det handlar om ett EU-direktiv för momsen. Jag hoppas att vi är så pass pålästa att vi är överens om det. Jag förstår också att man kan tolka direktivet på olika sätt. Den belgiska lagen är ett exempel på hur man har tolkat det i Belgien. Vi skulle vilja vara lika generösa mot våra medborgare och tolka direktivet i en vidare mening än vad regeringen har gjort. Det är det kritiken handlar om. Jag hoppas att det ändå har gått fram. När det gäller barnboksmomsen vill jag säga följande: Låt oss stå ut med att en och annan vuxen läser en barnbok, om man vill gå in på den marknaden av ekonomiska skäl. Jag tycker inte att det är något stort problem att vi inte kan ta ut den sista skattekronan från barnfamiljer som kan ha det ekonomiskt knackigt i dag.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att Ulla Rudin använder ordet obstruera. Sedan uppehåller hon sig mycket vid ordet konstruktiv, och hon efterlyser konstruktiva förslag. Hon berömmer dem som har haft konstruktiva förslag. Jag tycker att ett problem med diskussionen och utskottets behandling har varit att de som har haft invändningar och velat föra en konstruktiv diskussion har behandlats som om de har obstruerat, i stället för att försöka mötas och se vad det finns för anledning att ändra. Jag begärde egentligen inte replik för att kommentera detta, utan för att kommentera ett uttalande som Ulla Rudin gjorde om bokmomsen, som intresserade mig. Bibliotekslag i all ära, men Ulla Rudin säger att köpta böcker och därmed bokhandeln inte kan konkurrera ut biblioteken. Det har väl heller aldrig varit avsikten. Har Ulla Rudin och Socialdemokraterna något speciellt emot att människor skall kunna köpa böcker som ett komplement till biblioteken? Biblioteken kom väl ändå en gång i tiden till för att vanligt folk inte hade råd att köpa böcker, eftersom de var för dyra. Skall priserna nu drivas upp för att folk inte skall ha råd att köpa böcker? Vore det inte bättre att sänka priset på böcker, så att alltfler hade råd att lägga pengarna där i stället för på någonting annat? Biblioteken i många kommuner får allt svårare med den mångfald som vi alla värdesätter. Det vet Ulla Rudin. Det skulle vara intressant med ett klarläggande. Varför tycker Ulla Rudin att det är angeläget att hålla uppe priset på böcker?

Herr talman! Basen för mervärdesskatteuttag är föremål för harmonisering och skapandet av enhetlighet inom den europeiska unionen. Det betänkande som vi nu diskuterar är ett inslag i denna process. Jag var under folkomröstningen och är alltjämt av uppfattningen att EU-medlemskapets fördelar överväger de nackdelar som samma medlemskap innebär. Det här är för vårt vidkommande en sådan nackdel. Men jag är samtidigt av den uppfattningen att vi som medlemmar i Europeiska unionen skall leva upp till de gemensamma åtaganden som vi därmed bekänt oss till. Vi har, som framgått av debatten tidigare, erhållit två uppmaningar, med tilltagande skärpa, från EU kommissionen om att genomföra de ändringar som erfordras för en anpassning till EU:s regelsystem inom avsnittet om utbildning, kultur och idrott. Av debatten kan man lätt få intrycket att en del debattörer har missat detta, men jag vet att det inte är så. Den här anpassningen reser en lång rad avgränsningsproblem vid tillämpningen av dessa gemensamma europeiska regelsystem. Det gäller t.ex. definitionen - om viss verksamhet skall hänföras till utbildning, idrott respektive kultur eller om den t.o.m. skall betecknas som nöje. Under debatten har det getts en del exempel på detta. Vidare är det fråga om avgränsningar för olika förutsättningar för olika typer av utbildningsanordnare med olika konkurrensförutsättningar mellan dessa utbildningsanordnare som följd. Utskottet har alltså haft att ta ställning till en lång rad besvärliga avvägningar. Jag påstår inte att vi har lyckats till hundra procent med detta. Vi i Centerpartiet har i första hand inriktat oss på att undanröja skillnader i konkurrensförutsättningarna inom utbildningsområdet. I anslutning till motionstiden väckte vi en motion för att göra det möjligt att undanta så många utbildningsinstitut som möjligt från momsreglerna. Utskottet har bl.a. med anledning av denna motion gjort ett tillkännagivande till regeringen om en utökad statlig tillsyn som möjliggör befrielse från momsplikt. Det innebär att utbildningsanordnare som uppfyller vissa kvalitetsnormer kan undantas från momsplikt. Här erfordras ytterligare litet beredning och överväganden. I avvaktan på detta bör regeringen enligt utskottets samlade mening behandla ansökningar om statlig tillsyn med skyndsamhet och generositet. Detta är således en klar förbättring i förhållande till regeringsförslaget. Det gör att det torde vara möjligt att hantera den här problematiken något så när nöjaktigt. Under debattens gång har det rests frågor om varför majoriteten skulle vilja begränsa möjligheten till mervärdesskattebefriad utbildning. Som redan framgått har vi inga sådana ambitioner. Ambitionen är tvärtom att möjliggöra så mycket mervärdesskattebefriad utbildning som möjligt. Vi har tänkt på möjligheten så långt det gått i det läge som vi varit i, och som vi fortfarande befinner oss i. K-G Svensson frågade mig bl.a. om vi bara varit ute efter att öka skatteintäkterna. Svaret på denna provokativa fråga är givet: Nej, det grundläggande skälet är anpassningen till Europeiska unionens skatteregler. Men därutöver kan självklart inte de som tar ansvar för saneringen av den svenska statsekonomin undgå att också ta hänsyn till de intäkter till statskassan som detta medför. Från flera håll har det efterhörts om det finns några garantier för att ett visst namngivet institut blir föremål för den tillsyn som ger rätt till momsbefrielse. Jag utgår från att ingen i denna kammare har tillräcklig detaljkunskap och insikt för att kunna utfärda en sådan garanti. Min uppfattning är att den absoluta merparten av namngivna institut - ja, sannolikt alla - kommer att omfattas av den tillsyn som här kommer i fråga. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att jag tror att det finns grundad anledning att följa den tilllämpning och praxisbildning som de nya reglerna medför. Jag utesluter inte att detta följande leder till behov av lagstiftningsmässiga förtydliganden. Det ger oss kanske anledning att återkomma till frågan i denna kammare. Nu yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Det är riktigt att Sverige har fått två erinringar från EU. Regeringen får ta på sig ansvaret för att något förslag inte lagts fram tidigare. Erinringarna från EU innebär inte på något vis att det är just det här förslaget som vi skall lägga fram för att harmonisera, utan erinringarna gäller att regeringen har varit senfärdig och inte lagt fram något förslag. Jag tycker också att utbildningsutskottet väldigt mycket har fört frågan framåt, men i beslutspunkterna finns det inga klara tillkännagivanden e.d. I skatteutskottets skrivning i betänkandet säger man: "Vissa av dessa utbildningar bör, som utbildningsutskottet framhåller, även i fortsättningen kunna undantas - ." Vidare säger man: "Regeringen bör i avvaktan på utredningsresultatet -." Det är inte precis skarpa texter.
Herr talman! När det gäller hanteringen av den här frågan medger jag gärna att regeringen varit senfärdig med att lägga fram förslaget och att det i vissa delar är ofullständigt berett och övervägt. Men det är ju det som har föranlett oss att göra de förtydliganden och att vidta de åtgärder som det varit möjligt att i det här läget åstadkomma. Som jag nyss avslutningsvis sade utesluter jag inte att ytterligare justeringar kan komma att erfordras sedan detta kommit i praktisk tillämpning.
Herr talman! Jag tackar för det tillägget. Det är helt andra tongångar nu från Rolf Kenneryds sida jämfört med tidigare. Det har ju sagts att vi obstruerade på detaljnivå, men det är just detaljnivån som är väldigt viktig när man framställer sådana här lagförslag. För de skolor som detta gäller är det här oerhört viktigt. Som Rolf Kenneryd sade i sitt huvudanförande kan ingen i denna kammare klart ange vilka skolor som kommer att bli momspliktiga eller inte.

Herr talman! Utskottets majoritet har valt att i sin generositet hänskjuta olika privata utbildningar till att komma inom ramen för tillsynen. Min fråga till Rolf Kenneryd är: Är det viktigt för Centern att få till stånd det här prövningsförfarandet? Inom privata utbildningar får man föra röda bockar i kanten på kursplanerna för att få vara utan moms och kunna konkurrera och existera på marknaden. Är det viktigt för Centern att 4H-verksamheten skall prövas på det här sättet? Är det viktigt att barndansutbilningar i landets olika bygdegårdar skall bli prövade av myndigheterna på det här sättet? Jag vet inte. Vad händer med Hushållningssällskapets omfattande rådgivnings och utbildningsverksamhet? Skall den också prövas för att få slippa moms eller bli momspliktig? Det är många. Är det angeläget för Centern att få till stånd just en sådan här väg att pröva den privata utbildningen?
Herr talman! För oss är det inte ideologiskt eller på annat sätt viktigt att tillskapa mera statlig tillsyn inom utbildningsområdet. Men det har visat sig vara den väg som står till buds för att bl.a. klara de institut som med god kvalitet tillhandahåller sådan utbildning. Det är skälet till att vi har valt det i det här fallet.
Herr talman! Det anvisas en möjlig väg i reservation 2, som ganska många står bakom. Det kanske skulle vara lämpligt att vi tillsammans prövade den vägen för att se om den är något bättre. Det är ett förslag till Rolf Kenneryd.
Herr talman! Jag konstaterar att Rolf Kenneryd medger att ingen här kan säga om naprapatutbildning blir skattepliktig eller skattefri i fortsättningen. Men är det då inte bättre att vi gör utredningen innan vi fattar beslutet, avvisar det nuvarande förslaget från regeringen och ber den att snabbt återkomma när den verkställt utredningen? Är inte det bättre så att människorna får klara besked? Rolf Kenneryd medger att vi inte kan klara ut det. Hur skall människorna utanför det här huset klara ut det? Det är en väldigt viktig fråga. Är Rolf Kenneryd beredd att ändra den föreslagna lagstiftningen så att åtminstone den blir klarare än vad den är för närvarande? Grundtesen är att yrkesutbildning skall bli skattepliktig, men ni vill likväl undanta den i vissa fall. Men det framgår inte av lagtexten. Varför inte göra åtminstone den kompletteringen? Ni har begränsat skattefriheten mot de direktiv som gäller. Finansdepartementet har gjort en utredning och sagt att yrkesutbildning, fortbildning och omskolning kan vara skattefria även i fortsättningen. Men ni och regeringen har ändrat på detta. Varför har ni gjort detta? Varför har ni breddat basen och ökat skatteuttaget och därmed bidragit till moms på körkortsutbildningen? Det finns ingenting i direktiven som säger detta, utan körkortsutbildning skall även framdeles vara skattefri. Det är vi som sätter ribban. Gör det och ta vara på nationens intressen!
Herr talman! Beträffande den första frågan har vi funnit att det bästa sättet att tidigt kunna ge besked till dem som nu är osäkra på om de kommer att omfattas av den tillsyn som vi här talar om är att sätta den i prövning på en gång. Såvitt jag kan bedöma kommer de som nu är aktuella och vill ha en tillsyn att få besked om detta inom en relativt begränsad tidsrymd. När det gäller körkortsutbildningen gör sig K-G Svenson till tolk för EU-direktivet på ett sätt som vi inte har kunnat finna stöd för i det direktiv som vi nu diskuterar. Det är anledningen till att vi inte kunnat gå på den linjen.
Herr talman! Tillsynen är en sak, Rolf Kenneryd. Men det är skattemyndigheterna som avgör om den aktuella utbildningen är en gymnasieutbildning, en grundskoleutbildning eller en högskoleutbildning. Svaret vet vi inte den 1 januari. Det kan drivas upp till skattedomstolarna. Är det inte bättre att göra en utredning innan man fattar ett beslut som omfattar vad som man kan ge tillstånd till - det skall i så fall vara en väldigt vid ram och vara anpassat till skattelagstiftningen. Det väsentliga är att människorna och även skatteförvaltningens tjänstemän vet vad de har att rätta sig efter. När det gäller körkortsfrågan tycker jag att Rolf Kenneryd skall visa på något ställe i direktiven som stöder majoritetens uppfattning, att det måste införas moms på körkortsutbildningen. Är det inte i själva verket så att ni här har sett en möjlighet att få in 150 miljoner kronor extra i statskassan för att delvis finansiera de negativa effekterna ur budgetsynpunkt på det idrottsliga och kulturella området. Är det inte så att det är körkortsutbildningen som har fått ta törnarna när det gäller skatteintäkterna? Det gör ni i skenet av att det skulle ställas krav från EU. Så är det inte, utan nationen Sverige måste ändå i samband med att vi anpassar vår lagstiftning utgå från de svenska förhållandena, tolka de direktiv som finns och sätta ribban efter våra förhållanden. Om någon opponerar sig mot detta, så finns besvärsvägen i EG-domstolen. Då får domstolen avgöra om vi har rätt eller inte. Det är en väg att gå i kniviga fall.
Herr talman! I tillsynsfrågan är det ingen tvekan om att K-G Svenson ägnar sig på ett sätt som inte är helt ovanligt från hans sida åt att sprida oro som är obefogad. Det är väl ändå en ganska hypotetisk tanke att skattemyndigheterna vid ett sådant tillsynsförfarande som det här är fråga om skulle ifrågasätta det med det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Jag anser det vara helt uteslutet och totalt riskfritt i just detta hänseende. När det sedan gäller den andra frågan, om det är pengarna eller EU-direktivet som styr den uppfattning som majoriteten har om körskoleutbildningen, ber jag få hänvisa till samtliga de uttalanden som har gjorts från dem som står bakom betänkandet på den punkten. Det är EU-direktivets tolkning som är den grundläggande frågan.
Herr talman! Rolf Kenneryds inlägg är som vanligt pedagogiska och informativa. Bl.a. uppsnappade jag informationen att de som tar ansvar för statens finanser inte kan bortse från den effekt som det här skulle kunna ge. Jag utgår från att Rolf Kenneryd menade att det skulle vara positiva effekter, eftersom det handlar om sanering av finanserna. Men vi har tidigare fått reda på - det kan man också läsa i betänkandet - att det kan t.o.m. vara så att det här kostar staten pengar genom att man inför avdragsrätt. En av de saker som är oklara är vad det får för finansiella effekter. Är det inte så att den snäva tolkningen och möjligheten till momsbefrielse har varit styrd av tanken att man skulle få in pengar? Borde man inte i stället för att slippa utgifterna anamma en mer vidsynt tolkning och kanske ge en ännu generösare möjlighet till att bli befriad från moms? Det skulle i så fall ytterligare bidra till sanering av statsfinanserna, om jag förstår det rätt.
Herr talman! Underlaget för inkomstberäkningarna är - som Ronny Korsberg påpekade - ytterligt osäkert, eftersom man inte känner till respektive storheter på avdragssidan. Men det är klart att just körkortsutbildningen ger ett nettobidrag till finansieringen. Det var därför som jag tyckte att det var värt att påpeka att det som bieffekt inte är oväsentligt att denna inkomst kommer statskassan till del.
Herr talman! Jag kan i och för sig ha förståelse för att det kan vara på det sättet. Om det finns sådant som ger ett nettotillskott till kassan kan detta vara positivt. Men vi från Miljöpartiet ställer oss tveksamma till att man väljer att ta in en skatt från dessa områden - det må vara körkortsutbildning, annan utbildning eller kultur. Samtidigt har man sänkt skatten på förmånsbilar till en kostnad av 1 miljard. Det finns en rad andra områden som man borde ha valt att skattebelägga. Motivet att det skulle kunna ge skatteintäkter är tveksamt. Man får nog göra en mer omfattande avvägning av för och nackdelar innan man bestämmer sig för att tolka reglerna så pass snävt.
Herr talman! Jag vill erinra om att det fundamentala skälet till att momsbelägga körkortsutbildning är EU-direktivets lydelse. Som bieffekt får detta vissa statsfinansiella effekter, vilka inte ter sig alldeles osmakliga i den situation som vi nu befinner oss i.

Herr talman! Jag vill tala för min motion om moms för djurparker. Motionen täcks upp av reservation nr 3, som jag härmed yrkar bifall till. Frågan om moms på inträde till djurparker har varit en långdragen historia. När momsen infördes påverkade detta besöksfrekvensen, vilket mycket hårt drabbade den djurpark som jag känner bäst, nämligen Kolmårdens djur och naturpark. Antalet besökare minskade med samma procentsiffra som momsen innebar i kostnadsökning när det gäller entréavgiften, dvs. 10-15 %. Som alla förstår innebär detta stora påfrestningar för parkens ekonomi. Under ett par år har riksdagen vid behandlingen av motionskrav angående momsbefrielse för djurparker hänvisat till sittande utredning. Det var därför som man med stor tillfredsställelse kunde notera det som utredningen kom fram till, att en reducerad skattesats skulle medges för inträde till djurparker. Då kunde man förledas att tro att det hela skulle komma att lösa sig. Herr talman! Desto större blev då besvikelsen när regeringen presenterade sin proposition och då avvisade utredningens förslag. Man avfärdar utredningsförslaget litet föraktfullt genom att tala om nöjesbranschen. Vidare säger man att djurparker inte utgör någon del av kulturområdet. Utskottet är något försiktigare i sin beskrivning även om man instämmer i regeringens uppfattning. Man skriver att djurparker i allmänhet inte har en karaktär att vara en del av kulturområdet. Då, herr talman, måste jag fråga utskottsmajoriteten: Vad menar man med denna formulering? Har en del parker en sådan karaktär att de faller inom ramen för att betraktas som en kulturverksamhet? Om det är så, varför skall dessa parker straffas om det nu inte föreligger samma situation för andra parker? Jag skulle vilja ha ett tydligt svar på dessa frågor. Ulla Rudin från socialdemokraterna var inne på gränsdragningsproblemen, men hon lämnade inga klara besked. Vad står bakom formuleringen i utskottets betänkande? Jag noterade också vad Per Rosengren från Vänsterpartiet sade. Han sade att en del parker hävdade att den ekonomiska situationen gör att de kanske tvingas införa aktiviteter av mer nöjeskaraktär. Därför, säger Per Rosengren, skall den fulla momsen för djurparker behållas. Men det är ju ett argument för en sänkning av momsen på djurparker. Det är på grund av den försämrade situationen - som är en effekt av momsbeläggningen - som man tvingas att tumma på en del spelregler. Ännu har det inte gått dithän, men Per Rosengren borde kunna försvara sin argumentation. Om han säger att det har blivit problem för djurparkerna på grund av den höjda momsen, varför motsätter han sig då att den sänks till en rimlig nivå? Herr talman! Jag måste också fråga: Har utskottsledamöterna varit på Kolmårdens djur och naturpark? Vet ni vilken kulturverksamhet som där bedrivs? Anser utskottet verkligen att detta inte kan betecknas som kultur? Rolf Kenneryd hade en formulering i sitt anförande när det gällde hela betänkandet. Han sade att problemen har lösts på ett något så när nöjaktigt sätt. Är inte ambitionsnivån högre? Skall jag åka hem och säga till de hundratals personer som är direkt berörda av Kolmårdens djur och naturpark, att man har löst frågan på ett något så när nöjaktigt sätt? Hela verksamheten är ju hotad bl.a. på grund av att man har lagt på full moms och nu inte inser att man skall sänka den. Är detta att lösa frågan på ett något så när nöjaktigt sätt? Herr talman! Djurparkerna missgynnas i dag av nuvarande skattesatser och föreslås fortsättningsvis vara missgynnade. Det kan inte vara riktigt från allmän kultur och upplevelsesynpunkt. Det kan tilläggas att djurparker i dag i hög grad bedriver forskningsoch utvecklingsarbete. De utgör genbanker och är en garant för utrotningshotade djurarter och husdjursarter. Djurparker håller huvudsakligen vilda djur för förevisning, men de är mycket mer än ett viktigt rekreationsmål för allmänheten. Den folkbildande funktionen i vad avser kännedom och kunskaper om djur skall inte underskattas. Vissa djurparker bedriver också zoologisk, etologisk och veterinärmedicinsk forskning. Mot bakgrund av detta är det uppenbart att djurparkerna har en funktion som kan jämställas med t.ex. biblioteks-, arkiv och museiverksamhet, vilka är helt momsbefriade. Djurparkerna är aktiv och levande kultur i ordets rätta bemärkelse och måste nu i rimlighetens namn åtminstone få den lägre momssatsen. Herr talman! Slutligen: Hur motiverar utskottsmajoriteten att man avstyrker denna logiska och rimliga lösning?

Herr talman! Jag har varit på Kolmårdens djurpark. Det är en mycket vacker och fin park. Jag hörde verkställande direktören för Kolmårdens djurpark någon gång i våras i radio säga att Kolmården har så sjunkande besökssiffror att man måste börja med kringaktiviteter. Kolmårdens djurpark måste bredda sin verksamhet, och man måste skapa en mer nöjesinriktad park av det hela. Det är klart att då måste momssänkningen gälla alla nöjesparker, såsom Liseberg och Gröna Lund. Annars blir det stora gränsdragningsproblem. Jag håller med Dan Ericsson om att det bedrivs en oerhört viktig verksamhet när det gäller avel eller reproduktion av olika djurarter. Men samtidigt hamnar vi alltså i ett gränsdragningsproblem, var gränsen går mellan djurpark och nöjespark i slutändan. Sedan säger Dan Ericsson att vi åtminstone skall sänka momsen till 6 %. Det kanske är så att Dan Ericsson vill momsbefria djurparkerna helt.
Herr talman! Det är bra att Per Rosengren har varit i Kolmårdens djur och naturpark. Jag hoppas att alla har möjlighet att komma dit. Men då är frågan till Per Rosengren: Var det kultur eller inte kultur? Detta är ju faktiskt kärnfrågan i dag. Vad menar Per Rosengren, som står bakom utskottsmajoriteten, när han talar om parker i allmänhet? Finns det alltså parker som han bedömer är kultur respektive inte kultur? Sedan hänvisar Per Rosengren till uttalanden av verkställande direktören vid Kolmårdens djurpark. Jag måste säga att det är en tunn argumentation i frågan om varför man inte följer utredningens förslag och sänker momsen för djurparker. Per Rosengren säger att det på grund momshöjningen har skapats ekonomiska problem, som gör att man tvingas till andra kringaktiviteter och att momsen därför inte skall sänkas. Det är ju helt snurrigt. Per Rosengren argumenterar ju egentligen för en momssänkning. Varför då inte ansluta sig till vår reservation? I så fall vore vi ju nära att få majoritet för vårt förslag, vilket vore det enda rimliga i sammanhanget.
Herr talman! För mig var inte besöket på Kolmården en kulturupplevelse. Jag var där tillsammans med hela familjen. Det var mest på grund av deras intresse som jag åkte dit. Huruvida de betraktade besöket som en kulturupplevelse vet jag inte. Men problemet är ju att det blir en blandverksamhet. Var kommer då gränsen att gå? Jag återkommer till den frågan. Dan Ericsson säger att det åtminstone skall vara reducerad moms. Men jag kan direkt meddela att man inte ens från djurparkernas egen sida vill bli momsbefriad, därför att man då skulle gå miste om den ingående momsen, vilket man inte vill göra. De vikande siffrorna har uppstått långt efter det att momsen infördes. Man har kunnat konstatera att besöksantalet under de två senaste åren har sjunkit drastiskt. När det gäller breddningen av momsen i enlighet med momslagstiftningen 1991 har jag för mig att kristdemokraterna var en av förespråkarna för den höjda momssatsen. Vänsterpartiet ställde sig mycket tveksamt till den breddning av momsen som då genomfördes. Men om jag inte helt missminner mig ställde kristdemokraterna upp på den reform som då genomfördes.
Herr talman! Jag fick nu svaret av Per Rosengren, att besöket vid Kolmårdens djur och naturpark inte var någon kulturupplevelse. Det är beklagligt att han inte uppfattade det på det sättet. Jag tror faktiskt att väldigt många andra uppfattar djurparkerna som kulturverksamhet. Frågan kvarstår om det som står i betänkandet, där det talas om djurparker i allmänhet. Finns det undantag? Per Rosengren gav inte något exempel på vad som avses i betänkandetexten. Det var synd att han inte utnyttjade den möjligheten. Herr talman! Det vore bra om kostnaderna kunde minskas ytterligare. Det finns ju andra sätt att verka för detta i riksdagen. Vi har tillsammans med företrädare för andra partier motionerat om en omfördelning av medel på miljösidan vad gäller bevarandearbetet etc. Men i den här frågan handlar det om rättvisa. Varför har då utskottets majoritet valt att lyfta ut djurparkerna, när också utredningen mycket tydligt talar om att nivån 6 % vore en rimlig lösning?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

Herr talman! Om jag skulle tvingas till detta, vore det inga problem. Men det är inte jag som skall svara på frågor. Det är faktiskt Ulla Rudin som står bakom majoritetstexten. Jag skall läsa upp vad där står: "Utskottet anser i likhet med regeringen och kulturutskottet att den reducerade skattesatsen bör förbehållas verksamheter som tydligt utgör en del av kulturområdet och att djurparkerna i allmänhet inte har sådan karaktär." Hur ser utskottsmajoriteten på detta? Finns det en gränslinje mellan olika former av djurparker? Annars skulle man väl inte skriva på det här sättet. Om man har problem med gränsdragningarna, kan jag väldigt gärna hjälpa till. Jag tycker givetvis att parkerna skall behandlas lika. Men eftersom majoriteten i utskottet nu säger att det finns skillnader vill jag ha svar på vad man menar.

Herr talman! Betänkandet skall hålla även i framtiden, säger Ulla Rudin. Jag är rädd för att den här problematiken automatiskt kommer att försvinna på grund av de ekonomiska svårigheter som djurparkerna i allmänhet står inför. Det är detta problem som vi borde försöka att finna en rimlig lösning på, vilket utredningen i den här frågan har gjort. En möjlighet är att ge dem med liknande verksamheter jämställda villkor. Men utskottsmajoriteten har förvägrat dem detta. Därmed tar man på sig ett stort ansvar, och jag är orolig inför framtiden i och med det beslut som jag är rädd att kammaren kommer att fatta.

Herr talman! Per Rosengren frågade både Karl Gösta Svenson och Isa Halvarsson vilka gymnasieskolor som bedriver körkortsutbildning och i vilken omfattning. Jag kan förstå att varken Isa Halvarsson eller Karl-Gösta Svenson kan ge ett direkt svar på frågan. Men jag skall göra ett försök. Inom fordonsprogrammet på den transporttekniska grenen i gymnasieskolan måste man ha körkort för att få förarutbildning på lastbil, traktorer och grävmaskin. Inom detta program bedriver skolorna sådan utbildning. Det finns också en del gymnasieskolor som inom ramen för elevens fria val bedriver teoretisk körkortsutbildning. Vari består då faran om man kraftigt höjer momsen på körkortsutbildningen? Det är klart att trycket kommer att öka på skolorna från elever och andra, att de skall tillhandahålla den här typen av utbildning. I och med att ämnena är indelade i kurser osv. kan skolan inom ramen för elevens val och det lokala tillägget, som det så vackert heter, bedriva denna utbildning. Men detta är en utveckling som jag inte förordar, därför att det finns naturligtvis en viss risk när det gäller konkurrensneutraliteten gentemot trafikskolorna. Vi moderater, Folkpartiet och Kristdemokraterna i utbildningsutskottet har en avvikande mening om propositionens förslag att införa moms för privata utbildningsanordnare. Det är utan tvekan så att det här kommer att innebära kraftigt ökade kostnader för de utbildningar där det är vanligt att studenterna själva bekostar sin utbildning och där man inte får studiemedel. Konsekvenserna om riksdagen fattar det här beslutet kan bli att elever kommer att tvingas avbryta pågående utbildningar och att man kan komma att tvingas lägga ned utbildningar av hög kvalitet. De flesta utbildningar som berörs i det här fallet är alltså yrkesutbildningar. I flera fall finns det inga alternativ till dessa utbildningar inom det offentliga skolväsendet. Vår uppfattning är att regeringen har gjort en felaktig bedömning och en felaktig tolkning av de EU direktiv som finns när det gäller moms på utbildningstjänster. Det har flera talare före mig också gått in på. Om förslaget går igenom så kommer det utan tvekan kraftigt att försvåra för de privata utbildningsanordnare som verkar inom vuxenutbildningsområdet. Jag måste säga att jag tycker att det här går helt stick i stäv med talet om ett kunskapslyft och om betydelsen av livslångt lärande. Man säger en sak i ord och gör något helt annat i handling. Det är utan tvekan så att de stora förlorarna på kort sikt är de studenter som får bekosta sin utbildning själva. De får en kraftig höjning. På lång sikt är Sverige som nation också en stor förlorare. I den utredning som ligger till grund för regeringens förslag, Mervärdesskatten i EG, föreslås skattefrihet för yrkesutbildning och omskolning. Utredningens förslag ligger i linje med EG:s direktiv. Det framgår, tycker jag, med all önskvärd tydlighet också i de direktiv som finns att varken offentliga eller privaträttsliga subjekt skall omfattas av moms. Men regeringen har inte följt utredningsförslaget. Den gör en alldeles egen tolkning. Jag får lätt en misstanke om och ett intryck av att regeringen och majoriteten medvetet lägger fram förslag som allvarligt kommer att försvåra för privata utbildningsanordnare att tillhandahålla utbildning till rimliga kostnader. Med litet god vilja hade majoriteten kunnat slippa att hamna i den här situationen. Visst har utbildningsutskottet gjort vissa justeringar av denna dåliga proposition. Att propositionen var dålig och ofullständigt visar ju alla de bordläggningar vi hade i utbildningsutskottet. Dessutom kom propositionen sent på riksdagens bord. Det har medfört att vi har arbetat under stark tidspress och att förslagen och besluten är ofullständiga. Debatten tidigare har också vittnat om det. Det finns ganska många frågor som ingen kan svara på. Regeringen har uppenbarligen inte insett konsekvenserna av sina förslag. Det tycker jag på ett tydligt sätt visas av att majoriteten vill att vi först skall fatta beslut här i dag - med de konsekvenser jag har nämnt. Sedan föreslår man att utredningen om kompletterande skolor närmare skall analysera dessa frågor och konsekvenserna av de beslut som vi i dag kommer att fatta. Jag menar att förslagen från regeringen och majoriteten i vissa delar är direkt ologiska om man nu vill beskatta utbildning. Man föreslår införande av moms på yrkesutbildningar som bedrivs av t.ex. institut och privata skolor, men man undantar studieförbunden från att betala moms. Studieförbunden slipper ta ut moms av kursdeltagare som går exempelvis språkkurser och estetiska kurser; det kan gälla charkuterikurs eller skepparexamen osv. Jag har inget emot att regeringen ger studieförbunden fri skjuts. Det är bra. Men samma behandling borde naturligtvis också de fria utbildningsanordnarna få. I den utredning jag nyss nämnde belystes just problemet med gränsdragning mellan yrkesutbildning och utbildning av personliga ändamål som inte har med yrkesutbildning att göra utan i stället främst avser att bereda deltagaren nöje och rekreation, som det vackert heter. Det är för mig ganska märkligt att majoriteten tolkar det senare som momsbefriat, medan det förstnämnda inte skall vara det. De stora förlorarna är faktiskt de människor som själva bekostar sin yrkesutbildning. Det gäller allt från utbildning inom design och reklam till utbildning för yrkesförare. Som tack för att staten, dvs. skattebetalarna, slipper stå för en dyr yrkesutbildning, ger man dessa människor en spark på smalbenet genom att lägga på en extra kostnad på 25 %. Min fråga är: Har Socialdemokraterna ingen känsla för de människor som själva bekostar sin utbildning? Vilken signal sänder man till den här gruppen av människor? Det gäller 700 elever på RMI Berghs reklam och marknadsföringsinstitut. Det gäller 70 elever på Beckmans. Det gäller 100 elever på Forsbergs skola, och det gäller 800 elever på IHM Business School för att nu nämna några av alla dem som drabbas av detta dåligt genomtänkta förslag. För de människornas skull blir man litet förvånad när man hör Ulla Rudin säga att det gäller en detaljnivå. Det är väl ingen detaljnivå för de människor som förmodligen kommer att få betala 25 % mer för dessa utbildningar! Nu säger man att man skall utreda det hela och komma tillbaka med förslag, men vi vet ju faktiskt inte i dag om de kommer att bli momsbefriade. Får jag bara, herr talman, avsluta med en liten bild av hur tokigt det här förslaget är. Vi i Riksdagens idrottsklubb hade i våras en buggkurs. Den var väldigt populär. Det var många tjänstemän och ledamöter som var med på denna buggkurs. Det var så många att vi nu får anordna en ny kurs till våren. Denna utbildning bedrevs av Enskede dansinstitut. Det var ingen moms på denna utbildning i våras, men till nästa vår kommer Riksdagens idrottsklubb att få betala moms för utbildningen. Men hade vi i stället valt ett studieförbund, hade vi sluppit momsen. För mig är det en gåta hur man kan komma med sådana rent ut sagt tokiga förslag. Jag yrkar bifall till reservation 2.
Herr talman! Jag ber att få tacka Ulf Melin för svaret. Det är alltså på det viset att i de yrkesutbildningar som bedrivs i gymnasial regi och där körkortsutbildningen är en del, där har man en gymnasieutbildning. Men det är ingen generell gymnasieutbildning. Det är en del i en annan utbildning. Där faller K-G Svensons och Isa Halvarssons resonemang. Detta är inte en körkortsutbildning för sig, utan det är en del av en annan utbildning för att eleverna skall kunna få sina trafikkort osv. Sedan vill jag göra ett påpekande när det gäller det här med yrkesutbildningar. Det står i EU direktivet väldigt klart om de offentliga utbildningar, yrkesutbildningar eller utbildningar som på annat sätt erhåller offentligt stöd. Det är precis det som utbildningsutskottet och skatteutskottet har tagit fasta på. Vi skall alltså ge så många utbildningar det över huvud taget är möjligt den offentliga, statliga insynen så att de skall kunna skattebefrias. Det tycker jag är ett väldigt vettigt försök att, jag skall inte säga kringgå, men tänja på gränserna för EU:s regler så långt det över huvud taget går. Jag är förvånad att ni andra inte ställer upp på dessa försök. Ni vill ha en utredning. Men tänk om den leder fram till en situation där man begränsar möjligheterna! Ni vet ju inte de facto vad en sådan utredning skulle komma fram till. Nu räddar vi just dem som Ulf Melin säger att vi inte skulle rädda; RMI-Berghs, Min bedömning är att de, om de bedriver kurser som är minst 16 veckor långa, kommer att bli momsbefriade. Det är min bestämda uppfattning. Om det inte skulle vara så, kan jag lova att återkomma i frågan.
Herr talman! Jag ger både Isa Halvarsson och Karl-Gösta Svenson rätt i så måtto när det gäller körkortsutbildningen, att det kommer att bli ett ökat tryck på många gymnasieskolor från elever och föräldrar att man skall bedriva det här i skolans regi - just av det skälet att man lägger kraftiga kostnader på utbildningen. Detta är fullt möjligt genom att man har ett antal kurser inom de olika programmen som faktiskt kan plockas ut. Det är fullt möjligt att göra detta. Den risken finns. Per Rosengren försäkrar nu vidare att Berghs, IHM, Beckmans och liknande skolor kommer att bli befriade från moms. Det vet vi ju inte. Det är det som regeringen skall utreda. Jag tycker att det hade varit bättre att man hade gått den motsatta vägen och klarat ut de här frågorna innan man lade fram en ofullständig proposition. Att den är ofullständig kan vi väl vara överens om - utskottet har gjort ganska många justeringar, om också inte tillräckliga. Nu får man en mängd stora problem. Kan någon här tala om huruvida naprapatutbildningen, bland många andra, kommer att momsbeläggas eller inte? Låt mig till Per Rosengren ställa frågan om det inte hade varit bättre att man först hade klarat ut detta och sedan hade lagt fram en proposition. Egentligen skulle man dra tillbaka hela den här propositionen, eftersom den är ofullständig.
Herr talman! Som vi tidigare sagt har vi fått ganska skarpa och rappa påpekanden. Det är vidare inte så att frågan skall utredas, utan man skall snabbehandla de ansökningar som nu kommer in och göra en bedömning av om skolorna är berättigade till statlig tillsyn, så att de kan bli momsbefriade. Gränsen kommer naturligtvis att ligga vid ett visst antal veckor. Det är väl ganska troligt att kurslängden kommer att ligga på 16 veckor. Det kan vidare säkerligen komma att skapas ett tryck ute i kommunerna att börja bedriva körkortsutbildning, men det är inte det intressanta argumentet. I Moderaternas och Folkpartiets reservation framhålls att sådan utbildning redan i dag bedrivs i gymnasieskolor och att den övriga körkortsutbildningen skulle vara ett komplement till detta. Det faller på sin egen orimlighet. Om det skulle bli så som Ulf Melin säger, kan det kanske bli så, men vilken kommun har i dag ekonomiska förutsättningar att bedriva körkortsutbildning inom ramen för det fria valet? Ulf Melin har också framhållit att denna tanke t.ex. med hänsyn till konkurrenssituationen inte ens är värd att tänka. Framför allt kommer kommunernas ekonomi inte att tillåta att gymnasieskolorna inom ramen för det fria valet erbjuder teoretisk och praktisk körkortsutbildning. Jag tror att vi kan vara ganska eniga om det. Kommunalpolitiker är trots allt klokare än att de i dagens ekonomiska läge, med de nedskärningar som redan sker inom skolan, prioriterar körkortsutbildning. Menar Ulf Melin verkligen att han hyser sådana farhågor? I de kommuner där Vänsterpartiet har något inflytande kommer något sådant inte att ske.
Herr talman! Det senare skall jag nogsamt följa. Men i de kommuner där man har transportteknisk gren, tillgång till fordon osv. öppnas möjligheterna för detta. Examinationsrätten ligger faktiskt på lärarna. Det medför nog ingen större kostnad för de kommunerna. Låt oss gemensamt motverka detta, men det är klart att farhågorna finns. Vad gäller momsbeläggningen kommer det att bli ett ganska stort vakuum. Regeringen har utfärdat ett pressmeddelande enligt vilket man skall låta en utredning skyndsamt se över vilka skolor som skall komma under statlig tillsyn osv. Det är så dags att göra det nu. Det skulle ha gjorts i propositionen i våras. Vi kommer att få ett vakuum om minst ett halvt år, under vilket man inte vet någonting. Varken Per Rosengren eller någon annan här vet vilka kriterier som man kommer att ställa upp för de skolor som skall ha statlig tillsyn. Det finns ingen garanti för att de skolor som vi har nämnt här kommer att uppfylla de kriterierna. Vi har ingen aning om det. Jag tycker att hela argumentationen haltar betänkligt. Det är fråga om ett dåligt förslag. Man kan inte bara ha argumentet att staten måste ta in skatter, eftersom det här kommer att få oerhört stora konsekvenser för dem som genomgår dessa utbildningar och för många små företag. Dessutom kommer Sverige, om det går illa, att tappa kompetens. Den här typen av utbildning ges inte någon annanstans.

Herr talman! Vi har från utbildningsutskottet vid detta betänkande fogat ett yttrande som har varit föremål för flera långa och engagerade överläggningar. Jag vill inledningsvis tacka mina kolleger i utbildningsutskottet för konstruktiva diskussioner, som lett fram till att vi föreslår vissa åtgärder för att få en så smidig anpassning som möjligt till de momsregler som nu kommer att träda i kraft. Vi har haft underhandskontakter och ett gott samarbete med skatteutskottet, och det har ställt sig bakom de synpunkter som har förts fram av utbildningsutskottet. Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande SkU6 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. Vi instämmer från utbildningsutskottets sida i regeringens bedömning att Sverige inte längre kan dröja med att anpassa sin mervärdesskatt till EU:s direktiv, vilka redan har genomförts i andra länder. Vi anser inte heller att någon generell momsbefrielse kan utfärdas. Det är dessutom inte önskvärt, då det för flera utbildningsanordnare kan innebära fördelar att kunna utnyttja avdragsrätten för ingående moms. Vi skall komma ihåg att det finns utbildningsanordnare som vill och kräver att bli momsbelagda. Större företag, främst de som har kompetensutveckling av anställda som en av sina viktigaste konkurrensfaktorer, ser möjligheter att bedriva och sälja utbildning i ökad utsträckning, om de blir inkorporerade i momssystemet. Undantagna från skatteplikt är de utbildningar som anordnas av det allmänna eller av en av det allmänna för utbildningen erkänd utbildningsanordnare samt de kommunala kultur och musikskolorna. Skatteplikten gäller inte heller för idrottsutbildningar som t.ex. bedrivs i rid-, skid och tennisskolor, och detsamma gäller för utbildningar som bedrivs av studieförbund i de delar som stöds av det allmänna. Vi har i utbildningsutskottet varit överens om att förslaget om moms inom utbildningsområdet kan medföra icke önskvärda effekter. Det gäller främst för utbildningar som har ett allmännyttigt värde och där eleven själv står för utbildningskostnaderna. Det finns en del längre sådana utbildningar som är yrkesinriktade och anordnas av fristående skolor som inte är kompletterande skolor, och det finns utbildningar som är direkt jämförbara med redan erkända utbildningar inom det ordinarie skolsystemet eller direkt jämförbara med utbildningar som berättigar till studiestöd. Vi i utskottet anser att det redan i dag finns en hel del utbildningar som har den kvaliteeten och det allmännyttiga värdet att de bör undantas från skatteplikt utan att det strider mot EG:s regler. I framtiden kan man också tänka sig att det på grund av den snabba utvecklingen och de snabba förändringarna vad gäller efterfrågan på yrkesmässig kompetens kommer att finnas flera utbildningar som naturligt kan rymmas inom ramen för dem som bör betraktas som jämställda med redan etablerade yrkesutbildningar. För skattefrihet måste dock krävas att dessa utbildningar, i likhet med de utbildningar som undantas genom regeringens förslag, står under statlig tillsyn och därmed uppfyller vissa krav. Det kan då rent definitionsmässigt sägas vara motiverat att lyfta fram en ny grupp av utbildningar, nämligen utbildningar som har statlig tillsyn utan att för den skull åtnjuta rätt till statsbidrag eller rätt till studiestöd. Utbildningsutskottets ambition är därför att fler skolor än för närvarande får komma under statlig tillsyn. Detta kan ske genom att den av regeringen i budgetpropositionen aviserade utredningen om kompletterande skolor får ett vidgat uppdrag utifrån de ändrade förutsättningar som den nya mervärdeskattelagstiftningen innebär. I det utvidgade uppdraget föreslås ingå att utarbeta bedömningsgrunder för erkännande av skolor som skall ges statlig tillsyn och därmed också ges befrielse från mervärdesskatt. Vidare föreslår utbildningsutskottet att i avvaktan på utredningsresultatet prövningar av ansökningar om tillsyn skall ske skyndsamt och med en generös tilllämpning av gällande regler. Med hänsyn till att de nya reglerna om mervärdesskatt skall gälla redan från den 1 januari 1997 föreslår utskottet också att regeringen inte tillämpar bestämmelsen om senaste ansökningsdatum den 1 april, detta för att alla skolor som vill också skall ges möjlighet till prövning av statlig tillsyn. En annan övergångsbestämmelse som utskottet föreslår är att tiden för förskottsinbetalning av terminsavgifter utan moms för vårterminen 1997 förlängs till sista december i år. De förslag till åtgärder som utbildningsutskottet lägger fram har främst till syfte att värna om de utbildningar som har hög kvalitet och som många gånger saknar motsvarighet inom det offentliga. Det är nästan ordagrant det som Ulf Melin tidigare sade. Vi vill undvika att elever på grund av ekonomiska skäl avbryter värdefulla studier som bedrivs som yrkesutbildning, omskolning eller liknande. Så vitt jag har förstått delas denna uppfattning av Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet, vilket jag tycker är mycket bra. Det är synd att den här insikten inte fanns när samma partier i regeringsställning bedrev medlemskapsförhandlingar inför Sveriges inträde i EU. Då kom inte denna omsorg till uttryck eftersom det inte framfördes några krav på undantag i fråga om merskatteplikt för svenska skolor framfördes. Nu först framför dessa tre partier en gemensam avvikande mening och kräver att Sverige skall ta upp förhandlingar om ändrade momsdirektiv angående utbildningstjänster. Sent skall syndaren vakna!

Fru talman! När det gäller förhandlingarna tycker jag att K G Svenson tidigare på ett alldeles utmärkt sätt förklarade att det i direktivet klart och uttryckligt står att utbildningar som är erkända av staten och som också kan vara privaträttsliga skall vara momsbefriade. Det står faktiskt också i utskottets betänkande. Man skriver: Utbildningen skall tillhandahållas antingen av ett offentligrättsligt subjekt med denna utbildning som mål eller av andra subjekt som av medlemsstaten i fråga anses ha liknande syfte. Min tolkning, som även borde vara socialdemokraternas, är att det är ganska självklart att all yrkesutbildning som bedrivs i vårt land också skall vara momsbefriad. Den utredning som många här tidigare har nämnt har också kommit fram till samma ståndpunkt. Den stora skillnaden är att regeringen inte har följt utredningens förslag utan gjort en egen tolkning av direktiven. Det beror förmodligen på att man inte gillar privata utbildningar i synnerhet och vill försöka få in mer skattemedel i allmänhet. Det är kvintessensen av det hela. Jag vill också ställa ett par frågor till Torgny Danielsson. Utskottet går ju den omvända vägen. Man bifaller ett förslag från regeringen i dag. Sedan skall man tillsätta en utredning som skall se över frågan om vilka kriterier som skall gälla för att de fria utbildningsanordnarna skall bli befriade från moms. Det kommer att ta ganska lång tid. Tycker Torgny Danielsson att detta är tingens rätta ordning? Är det rätt mot alla de elever som under en övergångsperiod kommer att få betala moms och som inte har en aning om vilka kostnaderna blir framöver? Är detta rimligt?
Fru talman! Subjekt är ju en skatteteknisk term. Jag vill kalla det utbildningsanordnare. När det gäller definitionen i den utredning som många har tagit fram och där de belgiska exemplen lyfts fram, måste jag säga att jag läser det på ett helt annat sätt. Jag kan inte förstå hur oppositionen kan godta att någon utger sig för att bedriva en yrkesutbildning eller omskolning utan att man ser närmare på vad utbildningen egentligen innehåller. I det belgiska exemplet sägs ju också att subjekten godkänns eller erkänns av myndighet som tillhandahåller sådana tjänster. Det finns alltså en prövning. Jag skulle lika gärna kunna byta ut det mot att prövning görs av Skolverket. Jag håller med Ulf Melin om det som vi också har pratat mycket om i utbildningsutskottet, nämligen att det är en tidsaspekt i det här som inte är riktigt bra. Men å andra sidan pressas ju förslaget fram på begäran av utbildningsanordnare i Sverige som vill bli momsbelagda. Vad skulle Ulf Melin säga till dem som kräver att snarast få bli momsbelagda? Vi har ändå nått en vettig kompromiss, tycker jag. Vi säger: Det här är det som gäller, och ni ingår i momssystemet. Vi ser att det får olyckliga konsekvenser. Därför skapar vi omställningsregler och tillsätter skyndsamt en utredning för att kunna lyfta in så många som möjligt inom det system som kommer att bli momsbefriat.
Fru talman! Det senare problemet menar jag att man med litet flexibilitet hade kunnat lösa. Ta exempelvis en trafikskolas verksamhet. I det fallet hade man kunnat definiera vad som är yrkesutbildning och förarbevis och vad som inte är det. Det hade gått att göra om man hade velat och om man nu måste beskatta utbildningar som ni vill. Vi tycker som sagt att man inte skall göra det. Det är samma sak i frågan om vilken typ av utbildningar det gäller. Ta naprapaterna. Många har frågat hur det kommer att gå för dem. De har en legitimation i dag. Samhället har alltså redan accepterat att den utbildningen leder till ett yrkesbevis. Ändå vet de inte om det blir moms eller inte på deras utbildning. Jag tycker fortfarande att man har gått den omvända vägen. Regeringen har inte klarat ut de här sakerna i propositionen. Man har gjort en dålig produkt och inte tänkt igenom vilka konsekvenser förslaget kommer att få för anordnare och framför allt för studenterna. Varken Torgny Danielsson eller någon annan kan svara på frågan om vilken typ av utbildningar som kommer att få statlig tillsyn och vilken typ av utbildningar som inte kommer att få det. När kommer förslagen? När kommer man att fatta beslut? Blir det om ett halvt år eller om ett år? Tidsaspekten är inte med någonstans, inte heller kriterierna. Man säger också att man löser det här för ett halvår genom att de som kan göra en förskottsinbetalning för sin utbildning slipper momsen. Men det rör sig ju om väldigt mycket pengar. Vissa utbildningar har en terminsavgift som är mellan 30 000 och 50 000 kr. För en student är det inte bara att hosta upp de pengarna. De lever under helt andra villkor än vad Torgny Danielsson och många andra tycks tro.
Fru talman! Jag tror att vi är mycket väl medvetna om att många elever studerar under knappa förhållanden. Därför är det olyckligt att vi hamnar i en sådan här situation. Men vi vill ändå ge en möjlighet under en övergångsperiod. Ambitionen är också att under det första halvåret lösa problemet på något sätt. När Ulf Melin säger att varken jag eller någon annan kan ge besked till olika grupper verkar det som om oppositionen hade kunnat göra det om de hade varit i regeringsställning. Men det handlar ju inte om att naprapater eller körskolor som bedriver yrkesutbildning generellt kommer att vara momsbefriade. Det kommer i stället att bli en prövning av varje enskild utbildningsanordnare och varje enskild skola. Utifrån den prövningen får man sedan besked. I själva tillsynsbegreppet ligger också att en viss kvalitet skall uppnås. Jag känner starkt för det nationella kunskapslyftet. Men det skall vara ett kunskapslyft med kvalitet. Därför är det viktigt att det finns en koppling till ett godkännande av de utbildningsanordnare som utger sig för att bedriva yrkesutbildning, omskolningsverksamhet eller liknande.
Fru talman! Jag måste återigen bemöta detta som man upprepar från socialdemokratiskt håll. Man frågar varför vi inte begärde något undantag vad gäller yrkesutbildningarna i EU-förhandlingarna. Anledningen till att man inte begärde några som helst förhandlingar beror ju på den statliga offentliga utredning om mervärdesskatten och EU som hade gjorts. I den konstaterades att yrkesutbildning och omskolning är undantagna från skattebasen i Sverige och i EU. Det finns en lagparagraf där man framhåller att yrkesutbildning och omskolning fortfarande skall vara skattefri. Sedan har den socialdemokratiska regeringen ändrat detta, men det har ingenting med vare sig oss eller EU att göra.
Fru talman! I den skrivning som finns i utredningen står det mycket tydligt vilka som skall undantas, precis som Isa Halvarsson tidigare citerade. Begreppen grundskola, gymnasieskola, högskola, omskolning och yrkesutbildning nämns där. Men min poäng är att när vi bedömer varje enskild skola måste vi försäkra oss om de verkligen bedriver någon av dessa verksamheter och att det prövas om det är grundskoleutbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning, yrkesutbildning eller annan omskolningsutbildning.
Fru talman! Det hade man kunnat pröva om man hade haft den lagtext som utredningen föreslog, men nu har man en lagtext som säger att man skall pröva om detta är grundskola, gymnasieskola eller högskola
Fru talman! Det är ju det betänkande som vi kommer att rösta om snart som kommer att bli avgörande för hur regeringen kommer att jobba vidare med detta. Där står det klart vad både utbildningsutskottet och skatteutskottet har lagt för direktiv till regeringen att jobba efter. Vi förutsätter att regeringen läser våra betänkanden.

Fru talman! Jag vill delta i den här debatten för att försvara den motion som jag står bakom vad gäller moms på körkortsutbildning. Jag vill koppla den här diskussionen och den här debatten till trafiksäkerhetsarbetet. Regeringen och vi här i riksdagen har många gånger fattat olika beslut där vi betonar vikten av trafiksäkerhet och att det måste vara en prioriterad fråga. I alla olika beslut måste vi verkligen väga in kriteriet trafiksäkerhet. Vägverket har direktivet att prioritera trafiksäkerheten i sina olika bedömningar. Då tycker jag att vi också måste ta det ansvaret i dessa specifika detaljfrågor. Nu är vi på väg att vika av ifrån den här inriktningen och försämra trafiksäkerheten. Jag vill påstå att effekten av det beslut som vi nu fattar, där vi säger att vi skall lägga moms på körkortsutbildning, blir sämre trafiksäkerhet. Effekten kommer att bli att fler kommer att köra privat i stället för att ta professionella lektioner. Fler och fler gör det redan i dag. Det finns en statistik över detta som säger att det händer fler olyckor i samband med privat körning i själva lektionsutövandet, men det finns också statistik som visar att de som har tagit sina körkort med privata lektioner är inblandade i fler trafikolyckor. Jag tycker att detta är oerhört olyckligt. I Danmark har de t.ex. gått så långt att de har förbjudit privat körning. De tycker att detta inte går att förena med en ökad trafiksäkerhet. Därför säger de totalt nej till privata lektioner. Jag tror att effekten med det beslut som vi är beredda att fatta i dag blir att vi får en ökad privat körning. Det tycker jag är olyckligt. Sedan tycker jag också att det här är en jämställdhetsfråga. Vi vet att flickor och kvinnor tar fler professionella körlektioner. Vi vet också att kvinnor kör trafiksäkrare. De får nu belastningen av ökade priser på lektionerna. Samtidigt belastar de statsbudgeten mindre med färre olyckor. Det är en olycklig utformning också ur en jämställdhetssynpunkt, enligt min bedömning. Man kan också dra parallellen med andra effekter på jämställdhetsfrågorna som detta får. Man belastar t.ex. de privata danslektioner som riktigt små flickor ägnar sig ganska mycket åt. Nu förstår vi att det här kommer att bli dyrt. Det kommer att försämra möjligheterna för den typiskt kvinnliga idrotten, de typiska fritidsaktiviteterna för tjejer. Jag tycker att det är olyckligt. Vi har hört i debatten att det argument som gäller är att det är en EU-anpassning och att vi har att rätta oss efter det. Det är inte min bedömning vad gäller just körkortsutbildning. Jag kan, utifrån att jag också har rådgjort med olika jurister, ändå komma fram till den slutsatsen att vi hade kunna möjliggöra en annan tolkning av de här EU-direktivet. Det skulle innebära en ökad satsning på professionell körskoleutbildning. Jag tycker att vi gemensamt här i kammaren borde eftersträva det. Flera har också varit inne på att detta kan innebära att det blir ett ökat tryck på gymnasieutbildningen, dvs. att man kräver teoriutbildning i gymnasieskolorna. Jag delar den farhågan. Jag tycker samtidigt att det snedvrider konkurrensen. Jag tycker att vi nu skall anstränga oss att få en bättre professionell körskoleutbildning och att vi där, gemensamt med utövarna, Vägverket och forskarna, skall sträva efter att få en ökad professionell utbildning. Det här betänkandet behandlar många olika delar. Min motion är täckt i reservation nr 2. Jag står naturligtvis bakom min motion och tänker avstå i omröstningen.

Fru talman! Jag vill i all korthet tacka Karin Starrin för den strimma ljus från Centerpartiet som vi kan se i det här inlägget. Jag tycker att det är mycket uppmuntrande att höra att dessa ståndpunkter finns här och representeras av Karin Starrin. Det skall bli spännande att följa omröstningen vid voteringen senare.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi bl.a. förslaget om att körkortsutbildningen skall beläggas med en mervärdesskatt på 25 %. Att momsbelägga förarutbildningen med en så hög procentsats som 25 % kommer utan tvekan att medföra en kraftig höjning av avgifterna för trafikskolornas tjänster. I dag kostar ett körkort i genomsnitt 11 000 kr. I storstäderna kan kostnaderna bli upp till 13 000 kr i genomsnitt. Om man lägger den nya momsen till detta kommer kostnaden för ett körkort att öka med ytterligare ett par tusenlappar. Den ökning av kostnaderna för körskolornas utbildning som den nya momsen medför leder med stor sannolikhet till att fler ungdomar kommer att välja att övningsköra privat. Under 1995 tog var femte elev sitt körkort privat. Nu finns det alltså en mycket stor risk att den grupp som tar sina körkort privat ökar. En undersökning som är gjord av Olof Stenberg och Eva Flodberg vid Högskolan i Örebro visar att trafikbrott som leder till indragning av körkortet är tre gånger vanligare bland dem som har fått sin körkortsutbildning privat än bland dem som fått sin utbildning på en trafikskola. En annan undersökning som är gjord av PDS Research visar att trafikskolornas elever prioriterar trafiksäkerheten mycket högt. Hela 82 % anser att trafiksäkerhet är ganska eller mycket viktigt. Bland privatisterna är intresset för trafiksäkerhet inte alls lika stort - den kommer först på sjunde plats. Privatisternas oro handlar i första hand om att klara förarprovet. Trafikskadorna är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Under de senaste åren har i snitt 600 människor dödats, och mellan 60 000 och Dagens trafiksäkerhetsarbete kan grovt sett indelas i två olika insatsområden. Det gäller dels åtgärder för att öka den passiva säkerheten, genom t.ex. vägens utformning och fordonens konstruktion, dels insatser för att öka den aktiva säkerheten genom att påverka attityder och beteenden. Dessa utvecklas främst i inlärningsskedet. Därför är förarutbildningen så viktig. Den kompetens och kunskap som finns hos körskolorna för att utveckla en medvetenhet för trafiksäkerheten är mycket god. Det visar bl.a. de undersökningar jag tidigare refererade till. Trafikskolornas elever prioriterar trafiksäkerheten högt, medan privatisterna främst oroar sig för förarprovet. Kommunikationsminister Ines Uusmann har lanserat "nollvisionen" som ett mål för trafiksäkerhetsarbetet. "Nollvisionen" innebär noll döda och skadade i trafiken som ambition. Om den skall bli verklighet krävs att de som skall ge sig ut på vägarna får en gedigen utbildning och att de har en stark prioritering av trafiksäkerheten. Jag menar att det gynnar trafiksäkerhetsarbetet att så många som möjligt har råd att få sin körkortsutbildning vid en körskola. Därför tycker jag att det är av vikt att regeringen nu följer utvecklingen inom körkortsutbildningen. Om det visar sig att färre och färre vänder sig till körskolor för att få sin utbildning bör regeringen överväga en lägre momssats och aktivt verka för en sådan inom Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottsmajoriteten, men jag ville ändå få ge uttryck för mina farhågor angående körkortsutbildningen och trafiksäkerhetsarbetet.

Fru talman! Det ligger mycket i det som Lena Sandlin säger. Jag vill bara peka på att det finns en reservation, nr 7, som kan vara värd att stödja i sammanhanget. I den pekas nämligen på möjligheten att försöka se till att momsdirektivet blir litet mjukare, så att tjänster kan undantas i större utsträckning än i dag. Alla som tycker att EU-direktiven är litet väl hårda kan stödja reservation nr 7.

Fru talman! Om socialdemokraterna inte heller tycker att det är bra att belägga kulturen med moms, tycker jag att vi tillsammans kunde visa litet fighting spirit. Vi kunde bestämma oss för att inte vara bäst i EU-klassen, att avstå och se vad som händer. Kommer vi att föras inför EG-domstolen eller vad kommer att hända? Kommer kanske Sverige - som det hette inför EU omröstningen - att vara det land som förändrar EU genom att stå på sig, ställa krav och gå till domstol? Kanske andra länder kan dra fördel av det, så att vi alla slipper kulturmoms. Det var ju därför socialdemokraterna ville in i EU - för att förändra!